Herr talman! Den samstämmighet i stora drag som utrikesministern efterlyste, och tyckte sig finna, kunde jag också konstatera tidigare i debatten. Men som jag sade också då, är det ju viktigt hur vi förverkligar denna samstämmighet i konkreta termer. Utrikesministern sade att vi med gott samvete kan säga oss att inget land har gjort mera för Baltikum än vad vi har gjort. Det är säkert sant. Men frågan är om vi inte snarare bör säga: Vad kan vi göra mer? Centerpartiet har i flera sammanhang kritiserat regeringen för att vi trots allt inte ställer upp för våra grannfolk så som vi borde göra. Det gäller Den berömda miljarden innebär i praktiken ungefär 300 milj.kr. om året. För Baltikum blir det några tiotal miljoner. Även med denna blygsamma ambitionsnivå tvingas man konstatera att det inte alls har kommit i gång så mycket inom den ramen som vi skulle ha önskat.

Detta är faktiskt mycket viktigt som ett led i svensk utrikespolitik. Jag vill dock understryka att jag förutsätter att om vi skall höja ambitionsnivån, så skall det inte bli på bekostnad av vårt stöd till de fattiga folken i tredje världen. Deras behov har ju inte minskat av att behoven i Östeuropa och Centraleuropa har ökat. Mera kraftfulla praktiska initiativ skulle vara bra komplement till den verbala samstämmighet som vi har i de här frågorna.
Herr talman! Jag är glad över att utrikesministern ser det som en huvuduppgift för svensk utrikespolitik att föra Sverige in i den europeiska gemenskapen -- om det är så jag får tolka det som utrikesministern sade här i dag. En annan huvuduppgift måste naturligtvis vara att medverka till att de baltiska staterna återvinner sin identitet som europeiska nationer. I det sammanhanget vill jag säga till utrikesministern att jag har uppfattat det så, att bland annat EG ländernas starka reaktion på övergreppen i Baltikum har varit betydelsefull och verksamt har bidragit till den återhållsammare linje vi nu märker från Moskvas sida. Samtidigt har jag kunnat läsa i tidningen att Sten Andersson och utrikesminister Genscher har gjort något gemensamt uttalande om att hjälpen till Sovjetunionen inte skall påverkas. Jag tror att det vore viktigt med ett klarläggande i den frågan. Det är ju en farlig utfästelse att göra när vi inte känner till den framtida händelseutvecklingen. Det är självfallet viktigt för makthavarna i Moskva att känna att det västeuropeiska samfundet kommer att reagera om utvecklingen på något sätt går snett. Det är också min uppfattning, herr utrikesminister, att under den nya era, som vi ändå kan hoppas på under 90-talet, kommer frågan om demokrati, respekt för mänskliga fri och rättigheter och marknadsekonomi att fortsätta att vara en huvudmåttstock i de mellanstatliga relationerna, och det måste vi bejaka.
Herr talman! Först till Bertil Måbrink, som ställde några frågor om kurderna: Självfallet skall vi försöka medverka till att de får gasmasker, helst sådana som fungerar. Jag tror inte alls att observatörsstatus i FN är någonting som kan tillämpas. Det är en form som mycket sällan har använts. Det har gällt bl.a. PLO, och jag förmodar att det inte är PKK som Bertil Måbrink tänker på. Jag skulle vilja svara att det är viktigt att kurdernas sak äntligen får en rättvis behandling. Den frågan är ju en angelägenhet för världssamfundet. Till Sten Andersson: Jag har inga invändningar mot den kortfattade resumé som Sten Andresson gav här. Den viktigaste frågan nu är ju faktiskt hur, efter ett avslutat krig, freden skall kunna vinnas. Hur skall man kunna främja framväxten av demokrati i ett återuppstått Kuwait, i Syrien, i Saudiarabien, i Jordanien och i ett nytt Irak? Hur skall man kunna säkra palestiniernas rätt till ett eget land? Hur skall man kunna säkra Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser? Det är gigantiska problem som vi bör medverka till att försöka lösa i all ödmjukhet efter ett avslutat krig. Då måste vi också fundera över FNs roll. Det är även mitt svar till Per Gahrton. Jag hoppas att detta skall bidra till en nödvändig analys av hur FN har fungerat och bör fungera. Idealet är naturligtvis att man skall kunna verka på ett sådant sätt att framtida konflikter och krig kan undvikas. Det var därför som jag också i mitt första inlägg ställde frågan om det vore värdefullt om Sverige kunde medverka till att permanenta säkerhetsstyrkor upprättades inom FN. Är det en modell -- där alltså Sverige skulle förklara sig berett att medverka? Finns det andra komplement till de instrument som i dag står till FNs förfogande, som vi bör verka för att åstadkomma gemensamt? Jag tycker att det är en riktig hållning att Sverige har ställt sig bakom de beslut som säkerhetsrådet har fattat. En uppgift som återstår för säkerhetsrådet och för alla fredsälskande länder i världen är hur freden långsiktigt skall kunna garanteras. Det kommer att kunna ske enbart om vi kan främja framväxten och förstärkandet av demokratin i världen.

Herr talman! Sten Andersson tycker att vi är samstämmiga, och det är väl klart att vi alla vill ha fred på jorden. Vi stöder balterna, och vi vill ha samarbete i Europa och mycket annat som är bra. Men frågan är hur. Det är väl därför vi har olika politiska partier. Därför är vi inte helt eniga. När det gäller Gulfkriget skulle jag vilja ställa tre konkreta frågor till Sten Andersson -- en handlar om förfluten tid och två, hoppas jag, om framtiden. Varför var det nödvändigt att skicka ut ett militärsjukhus? Vi är inte, som Stig Alemyr trodde tidigare, motståndare till att man skickar sjukvårdshjälp till krigets offer. Men varför kunde man inte på vanligt sätt skicka detta via Röda korset så att det gick till krigets offer oberoende av SIDA? Varför måste man denna gång göra det unika att skicka ett militärsjukhus till den ena sidan i konflikten? Den andra frågan är: Avser Sverige att på något sätt leverera vapen och krigsmateriel till krigförande parter? Det har antytts här i riksdagen av Anita För det tredje: Finns det någon som helst risk för att Sverige skulle kunna skicka stridande trupper till den s.k. FN-sidan, och i så fall på grundval av vilken sorts beslut? När det gäller Baltikum säger nu utrikesministern självfallet att han är för att balterna får sin frihet. Det skall ske på grundval av Helsingforsdokumentet och genom förhandlingar med Moskva. Att det måste vara förhandlingar i någon form är fullständigt självklart. Alla balter jag har träffat är beredda att förhandla. De är t.o.m. beredda att förhandla om demilitärisering, ja, t.o.m. om sovjetiska baser i självständiga republiker. Men de vill förhandla på grundval av att de erkänns som självständiga republiker, inte Landsbergis avvisade häromdagen en inbjudan till förhandlingar därför att den var adresserad till sovjetrepubliken Litauen och inte till republiken Litauen. Det kan man tycka är fånigheter när man sitter i trygghet här i Sverige. Men för Landsbergis är det inte fånigheter. Då återkommer vi till det som kallas för teoretisk exercis. Anser Sverige att de baltiska republikerna legalt är att betraka som Sovjetrepubliker? Det är inget teoretiskt hårklyveri, utan detta är själva grundvalen för hur balterna betraktar sin egen problematik. Därför vore det intressant att veta hur regeringen kommer att besvara Landsbergis brev. Det är en knäckfråga. Man behöver inte gå så långt som miljöpartiet har krävt här riksdagen. Landsbergis brev och hans fråga innebär så att säga ett minimikrav från balternas sida. Kan man stryka ett streck över de beslut som fattades 1940--1941? Om svaret är nej: Varför inte? Vad är det som kostar på? Det sovjetiska parlamentet har upphävt Ribbentrop-- Molotov-pakten. Vad är det som kostar på att Sverige säger att besluten från 1940-1941 inte gäller längre? Vad är det som gör det så omöjligt, från regeringens sida, som det tycks vara? När det gäller EG sade utrikesministern att han vill ansluta oss med vår neutralitetspolitik som grund. Det låter ju bra att det åtminstone finns något förbehåll kvar. Vi har som bekant andra förbehåll. Men låt oss hålla oss till detta. I den danska tidningen Politikken hette det i går att Europa skall ha gemensamt EG-försvar. Det bygger på det senaste fransk-tyska förslaget. Det är inte så att de besvärligheter Gulfkriget inneburit för EG länderna att samordna sig har lett till att man har lagt planerna på militärunion på hyllan. Tvärtom har svårigheterna lett till att man ännu mer anser att man måste ha ett organiserat militärpolitiskt och försvarspolitiskt samarbete. Riksdagsbeslutet säger som bekant att vi inte skall bli medlemmar om EG utvecklar försvarssamarbetet. Folkpartiet har redan öppet lämnat det förbehållet. Hur det är med moderaterna är faktiskt litet oklart; det kunde vara trevligt att få det klarlagt. Men av viss vikt är också hur regeringen ställer sig. Jag vet att Sten Andersson för inte så länge sedan var väldigt kategorisk på ett, ur min synvinkel, positivt sätt. Men här händer saker med sådan rasande fart att jag tror att det om och om igen behöver deklareras från denna talarstol att om det visar sig att det faktiskt är sant, som vi har hävdat hela tiden, att EG håller på att utveckla sig till en militärunion, blir det ingen ansökan om medlemskap. Gäller detta fortfarande? Vilka slutsatser drar regeringen av det senaste utrikesministermötet och dess beslut i går? Är det ändå inte ett steg i den riktning vi har talat om, att det blir närmare till en militärunion, och inte i den riktning som Stig Alemyr och utrikesutskottet har inbillat sig, nämligen att fjärmar man sig från en militärunion? Det vore viktigt att få regeringens tolkning av skeendet på denna punkt klarlagd från talarstolen.

Herr talman! Jag har några frågor till utrikesministern. Utrikesministern säger att det är viktigt att kriget hålls inom de ramar som FN anger. De ramar som FN angett är, såvitt jag förstår, att man skall försöka få ut Irak från Kuwait. Då måste jag fråga utrikesministern: Anser utrikesministern att det krig som nu pågår håller sig inom dessa ramar, eller anser utrikesministern inte det? Det är den ena frågan. Så till den andra frågan. Det är ju FN som har sanktionerat kriget, men det är inte FN som för befälet. Man kan ju säga att det gör USA. Närmare bestämt genom general Schwartzkopf, som uttalar sig i TV både bittida och sent, för att inte tala om i den amerikanska TV-kanalen CNN. Vem är den här general Schwartzkopf? Det var han som krigade i Vietnam. Det var han som deltog i massmördandet där. Därefter var han också med om att inleda invasionen av Grenada. Han deltog i två solklara brott mot folkrätten, vilket han alltså har på sitt samvete. Denne general Schwartzkopf leder nu FNs sanktionerade krig till försvar för folkrätten. Jag ser att svenska FN-förbundet den 14 januari i år gjorde ett uttalande där man säger att det strider mot FN-stadgan att delegera ledningen för militära aktioner till annan part än FNs eget militärkommando. Jag vill att utrikesministern kommenterar detta. Jag har ytterligare en fråga eftersom jag har tid till det. Jag är överens med den svenska regeringen när det gäller handläggningen av Baltikumfrågan. Jag tycker att utrikesministerns agerande är mycket bra och förtjänar all respekt. Men jag kan inte säga samma sak när det gäller det som nu pågår i Mellanöstern. För det första är det en skamlighet att Sverige fortsätter att leverera vapen till USA. Var någonstans, herr utrikesminister, kan vi läsa att Sverige skulle ha en sådan förpliktelse som FN medlem? FN-resolutionen talar inte om någon FN medlems skyldighet att förse USA eller någon annan ledande part med vapen. Varje FN-medlem bör vidta, som det heter, lämpliga åtgärder. Varför har Sverige dragit slutsatsen att ''lämpliga åtgärder'' är att fortsätta förse USA med vapen? Varför tolkar Sverige ''lämpliga åtgärder'' så att när England begär militärsjukhus ställer vi upp? Varför inte tolka ''lämpliga åtgärder'' så att läkare, mediciner, sjuksköterskor och sjukvårdsarbetare helt ställs till Röda korsets förfogande, för denna organisations insatser i olika länder i Gulfen? Att Saddam Hussein är en brutal och hänsynslös diktator, är helt klart. Det har vi talat om här i flera timmar. Att Irak skall ut ur Kuwait, är lika klart.

Herr talman! Det är inte nog med att FN genom säkerhetsrådets agerande fått sig en ordentlig törn, utan också Sverige har självförvållat satt sig i en situation som kan innebära att när historien skrivs om Gulfkriget, kan det heta att Sverige hjälpte USA att terrorbomba Irak. Min fråga till sist: Är utrikesministern beredd att uppskjuta alla avgöranden om tillstånd för vapenexport till de krigförande i Persiska viken?

Herr talman! Jag blir något förvirrad av det absolut senaste som utrikesministern sade när han förde in neutraliteten i sitt resonemang. Jag trodde att det var klart att Sverige inte är neutralt i Gulfkrisen. Jag trodde att Sverige som en lojal FN-medlem klart hade uttalat att Sverige inte är neutralt i Hjälp är naturligtvis bra om det stöder de demokratiska krafterna. Jag hoppas att det är som utrikesministern säger, nämligen att vad Sverige gör direkt mot Sovjetunionen är blygsamt. Vi har kurserna och konferenserna. Låt mig uttrycka en förhoppning om att dessa kurser och konferenser får ett sådant deltagande att det blir till ett stöd för de demokratiska partier och krafter som kämpar i en ordentlig uppförsbacke i Moskva och på andra ställen i Sovjetunionen. I all blygsamhet tycker jag att det är en viktig uppgift för oss. Men det är betydligt mera kontroversiellt med de ekonomiska hjälpprogrammen till Sovjetunionen, som kan bli till stöd för en förtryckande regim. Det måste vara en stor uppmärksamhet så att de reaktionära krafterna inte stöds och försvårar för de demokratiska krafterna.
Herr talman! Jag anser ändå att det skulle ha varit ett FN-kommando, med de förpliktelser som följer för Sveriges del. Om det hade varit ett fullt FN kommando hade man inte fått den utveckling som vi nu ser och som blir värre och värre. Utrikesministern svarade inte på en fråga som jag tycker är väsentlig och som han nämnde i sitt svar, nämligen om att det är viktigt att kriget hålls inom de ramar som FN anger. FN har angivit att Kuwait skall befrias från Irak. Anser utrikesministern att kriget i dag hålls inom de ramarna? Det är viktigt att få svar på den frågan med tanke på vad som har hänt och vad som håller på att ytterligare hända. Det är fråga om bombningar av kärnkraftverk och såvitt jag uppfattat trots censuren,fruktansvärda terrorbombningar av B 52:orna över Bagdad. Vidare har vi militärsjukhuset. Ett krig fungerar inte så bra utan ett militärsjukhus. Jag anser att Sverige aktivt har gått in i krigsorganisationen genom att ställa upp med ett militärsjukhus. Röda korset har resurserna. Varför har vi inte kunnat hålla oss inom den organisationen och andra humanitära hjälporganisationer? Jag tror att det är viktigt med tanke på att Sverige kan spela en aktiv roll. Det kanske kan bli verklighet att, såsom statsministern har föreslagit i Aftonbladet, man kan få ett tillfälligt stopp på kriget. Det kanske då inte återupptas -- i stället hittar man måhända mekanismer för att på fredlig väg lösa problemet. Sverige försitter på grund av vapenexporten dessa chanser. Varför inte göra ett uppehåll i vapenexporten? Varför inte utnyttja Röda korset och ge organisationen resurser? Det är viktiga initiativ som Sverige skulle kunna ta.

Herr talman! Bland utrikesministerns oläsliga klotter stod det eventuellt något om EGs militärunion. Om det har som bekant riksdagen satt upp ett förbehåll. Folkpartiet har redan gått ifrån det förbehållet. I socialdemokraternas valplattform står det något diffust om att man inte bejakar en sådan utveckling. Utrikesministern har tidigare mycket kategoriskt sagt att blir det en militärunion skall Sverige inte ansöka om medlemskap. Jag skulle gärna vilja ha en upprepning av det sistnämnda, dvs. att vi får klart för oss att om det blir en militärunion blir det ingen ansökan om medlemskap. När det gäller frågan om militärsjukhuset och Röda korset tror jag att man får vända sig till Röda korset med frågan. Det låter märkligt att Röda korset inte skulle ha kapacitet att sätta in resurser i det här sammanhanget. Jag tror att det blir en sak mellan Röda korset och regeringen framöver. Det är ett märkligt yttrande. Utrikesministern säger att det går att sälja vapen enligt gällande riktlinjer. Okej, jag skall inte här fördjupa mig i om det är riktigt eller ej. Den centrala frågan just nu är: Avser regeringen att bevilja vapenförsäljning till krigförande parter? Det är inte så att regeringen måste sälja vapen även om man kan, enligt den egna tolkningen av riktlinjerna. Avser Sverige att sälja vapen till krigförande parter? Vidare har vi Litauen och de övriga baltiska staterna. Min fråga här gällde inte något fullt diplomatiskt erkännande av det slag som vi i miljöpartiet i och för sig krävt. Min fråga gällde president Landsbergis brev. Vad tänker ni svara honom? Brevet har även ställts till regeringspartiet. Sverige har ju upphävt sitt erkännande av de tre baltiska staterna på grundval av en illegal ockupation. Balterna vill att Sverige skall uttala att det beslutet inte gäller längre. Då blir det en helt annan sak med erkännandefrågorna. Det är inte fråga om någon ny befrielserörelse i bortre Ural som vill skära ut ett område och utropa en fri stat. Det är fråga om tre stater som har existerat enligt all folkrätt och blivit ockuperade mot all folkrätt. Där har Sverige som ett av få länder öppet accepterat ockupation. Det är det som är bakgrunden, och det är därför vi tjatar. Det är därför som president Landsbergis skriver brev och vill ha besked. Det är den frågan som regeringen förr eller senare måste svara på. Vad är det för konstiga saker som gör att det skall vara så svårt att säga att beslutet inte längre gäller?

Herr talman! Först till frågan om fältsjukhuset. Jag förstår faktiskt inte riktigt den debatten. Detta fältsjukhus är bl.a. försett med Röda korsets tecken, och man arbetar i princip på samma sätt som på ett sjukhus som Röda korset självt upprättat. Detta kan inte vara den avgörande frågan, och det så mycket mer när ju Sverige inte håller sig neutralt i Gulfkonflikten, utan vi står ju på FNs sida. Orsaken till att fältsjukhuset har skickats är ju att den brittiska regeringen har bett om detta. Men de som förs till sjukhuset kommer naturligtvis att behandlas på precis samma sätt av ett svenskt fältsjukhus som av ett sjukhus utsänt av Röda korset. Detta är en debatt som verkligen rör sig i marginalen. Sverige är inte neutralt vare sig i Mellanösternkonflikten eller i Baltikumfrågan. Sverige har alldeles entydigt tagit ställning till förmån för de baltiska folken och staterna och till förmån för de aktioner och sanktioner som FNs säkerhetsråd har fattat beslut om. Utrikesministern försäkrade mig att det pågår ett intensivt arbete med efterkrigsanalys. Det tycker jag är bra. Det är oerhört viktigt att vi är väl förberedda inför detta. Det är svårt, men alldeles nödvändigt. Jag skulle önska att det skedde ett samråd med partierna i utrikesnämnden också kring detta arbete, som ju tar sikte på två väldiga områden. Det ena är läget i Mellanöstern efter ett avslutat krig, och det andra är FNs framtida roll, dvs. de erfarenheter vi får av den situation vi nu upplever och vilka slutsater vi drar när det gäller önskemål om att förstärka och förbättra FNs roll, något som jag tror att vi skulle kunna vara överens om.
Herr talman! Utrikesministern försökte avvärja mina propåer om ett mer kraftfullt svenskt stöd till utvecklingen i Baltikum och i Central och Östeuropa genom att upprepa regeringskansliets beskyllningar att centerpartiets budgetalternativ skulle vara underbalanserat. Dessa beskyllningar är lika grundlösa den här gången som de har varit tidigare år när motsvarande beskyllningar har kommit. Jag uppfattade i den tidigare debatten att inte heller statsministern var riktigt beredd att stå för dessa beskyllningar, så vi kan kanske avföra det argumentet från debatten. Det vi från centerpartiet bl.a. har efterlyst är att regeringen så snart som möjligt skall återkomma med ett nytt treårsprogram för det svenska östbiståndet. Arbetet med detta kan mycket väl påbörjas innan det nuvarande programmet är avslutat. Framför allt skall detta program ligga på en väsentligt högre ambitionsnivå än det nuvarande programmet. Det vore positivt om vi kunde få några sådana utfästelser. Jag vill gärna instämma i det som bl.a. Margaretha af Ugglas framhåller, nämligen vikten av att vi fryser biståndet till Sovjetunionen, med undantag för sådana insatser som är direkt riktade mot att stödja demokratiseringskrafterna där. Detta är ett krav som också tidigare har framförts av centerpartiets partiordförande Olof Johansson. Jag anser att detta borde vara en ganska självklar hållning i det nu rådande läget. Det behövs naturligtvis också biståndsinsatser som en följd av den andra konflikt som vi har diskuterat. Vi måste nu ägna mycken tankemöda åt verkligheten efter detta krig, som vi hoppas skall ta slut så snart som möjligt. Det har framhållits av flera talare här i dag, och jag har själv betonat detta tidigare. Behovet av inte minst humanitära insatser är mycket stort. Det vi redan nu kan göra på det humanitära området skall vi naturligtvis göra, men förmodligen kommer behoven också efter kriget att vara mycket stora. Enligt uppgifter är det tyvärr så, att det svenska katastrofanslaget är uttömt. Det krävs alltså omfördelningar. Det är då tråkigt att regeringen både för innevarande budgetår och för nästkommande har gjort stora nedskärningar i biståndet, vilket gör det svårare att klara av denna insats utan att det går ut över andra länder och bistånd i tredje världen. Det är också här viktigt med ett omtänkande och en mer generös hållning från regeringens sida, så att Sverige kan göra ordentliga humanitära insater i Mellanöstern utan att det behöver gå ut över andra u-länder, vilka också de mer än någonsin behöver stöd.

Herr talman! Jag föreställer mig att detta avsnitt av debatten, som ju är en del av utrikesdebatten, i främsta rummet skall handla om handelspolitiska frågor i allmänhet och EG--EFTA-frågor i synnerhet. Då tillåter jag mig att med stor förtrytelse notera att det för närvarande finns två socialdemokrater i salen. Två är på väg att gå, och det beklagar jag, men det finns två kvar, nämligen arbetsmarknadsministern, som väl kan en del om detta, och Hans Göran Franck, som inte kan något, antar jag. Hans engagemang är ju stort i andra frågor. Jag tycker att det är ganska typiskt, åskådliggörande och demonstrerande att regeringspartiet inte är här och deltar i debatten omkring det som kanske är, det tycker i alla fall många, det största svenska politiska beslutet under 1900-talet, detta att integreras med Europa. Det finns ingen från regeringspartiet här som vill tala med mig om detta. Jag skall egentligen uttrycka en stor tacksamhet mot de trogna medborgare som sitter på läktaren. De gör i alla fall debatten meningsfull så till vida att detta ganska generande faktum, tack vare dem kan föras ut till omvärlden. Vi har i dag fått höra hur statsministern ville förklara innehållet i de två alternativ som finns i politiken i Sverige, nämligen det han såg som socialism och det han såg som liberalism. Förlåt mig, Karl-Erik Svartberg, jag ser att han är kvar i kammaren. Ännu en socialdemokrat. Det fanns alltså två alternativ, nämligen socialism och liberalism. När nu statsministern skulle beskriva de här alternativen hänvisade han till förhållandena vid socialismens utveckling nämligen för 60, 70, 80, 90 år sedan. Det är ett utomordentligt åskådliggörande exempel på hur statiskt socialdemokraterna ser på sin samtid. När han, och även utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr, skulle beskriva hur det kom sig att socialdemokraterna ville delta i det europeiska integrationsarbetet var det därför att det hade skett förändringar i Europa. Det var alltså inte effekten av en egen politisk vilja. Det var effekten av andras förhållanden och utveckling. Jag är ganska stolt över att kunna peka på att moderata samlingspartiet under lång tid varit det parti som drivit på i den här frågan. Vi har under en lång tid varit det enda parti som har haft en integration med Västeuropa som en huvudpunkt i vårt partipolitiska arbete. Det är viktigt att man uppfattar handelspolitiken och dess olika uttrycksformer som en väsentlig del av utrikespolitiken. Utrikespolitiken syftar ju på relationer mellan människor, och den har en huvudmålsättning, nämligen att skapa en rättvis värld som lever i fred. När segrarmakterna såg att det andra världskriget skulle sluta med en seger för de allierade planerade de för fredens tid och samlades i Bretton Woods 1943. Då använde man de ekonomiska krafterna, den ekonomiska integrationen och den internationella handeln som redskap och verktyg för att åstadkomma en framtida värld i fred och en framtida rättvis värld. Vi måste komma ihåg att den Europafråga som vi diskuterar är djupt och nära relaterad till det som vi har talat om så många timmar här i denna dag, nämligen behovet av fred på jorden och en rättvisa mellan folken vilken skapar fred. Det är handelspolitikens och den integrerade ekonomiska politikens mål. Det är ädla och stora mål. Vi kan inte dra oss undan dem, för då markerar vi att vi inte står bakom fredens sak. Därför är den europeiska integrationspolitiken en oerhört central fråga i vår tid. Det finns ett uttryck för den politik som jag talar om, handelspolitikens centrala betydelse, nämligen de 100 nationernas ansträngning att inom ramen för GATT åstadkomma en verklig internationell handelsregim. Den ansträngningen har gått i stå, som det heter, på grund av beklagliga motsättningar. Med detta lilla inlägg vill jag endast markera det utomordentligt politiskt angelägna i att alla de nationer som kan bidrar. Att de bidrar med varje möjlig resurs för att få i gång förhandlingar igen. Där kan Sverige bidra. Sverige kan bidra rent allmänt genom att visa sitt starka stöd och hängivelse för GATT och dess mål. Men Sverige kan även bidra genom att pröva sig fram i den låsta jordbrukspolitiska frågan. Moderata samlingspartiet har i årets jordbrukspolitiska motion anvisat en möjlig väg, nämligen att söka åstadkomma en alleuropeisk jordbrukspolitisk samling som skulle kunna utgöra en ny kraft i det för närvarande låsta GATT mönstret i denna fråga. Detta blockerar för närvarande framgången. Europeisk integration är egentligen en del av denna stora handelspolitiska vision som jag har talat om. kommissionens president Jacques Delors saken så att EG är barn av Bretton Woods. Det kan egentligen inte sägas mer poetiskt. Det är samma tanke som nu bär européerna mot integration, mot fred och mot rättvisa. Det var här i Europa som två världskrig började. Det är här i Europa vi äntligen skall finna vägen för att undvika fler världskrig. Den politiska integrationen är alltså mycket mer än skapandet av en marknad. Den europeiska integrationen sträcker sig över hela det politiska fältet, över allt umgänge människor emellan och framför allt över allt umgänge nationer emellan.

För att deras ekonomi skall kunna utvecklas till rättvisa och jämlikhet krävs för dem tillgång till marknader som kan säkra tillväxten i deras ekonomi. Och det kan de bara få om de integreras med ett levande Västeuropa.
Herr talman! Nic Grönvall gjorde en felsägning som gör att hela hans anförande blir mer eller mindre nonsens. Han sade att Stig Alemyr har sagt att orsaken till socialdemokratins deltagande i europeiskt integrationsarbete är den snabba utvecklingen i Östeuropa. Det sade jag visst inte! Vad jag talade om var inte integrationsarbete, utan ansökan om medlemskap i EG. Socialdemokratin har under hela sin historia varit oerhört starkt internationellt engagerad och har burits fram av tron på en internationell samverkan. Vi gick med i Europarådet praktiskt taget vid dess tillkomst, och vi har under åratal arbetat för en europeisk integration på rättsväsendets område, socialpolitikens område och på kulturpolitikens område. Vi har varit med i EFTA i massor av år, och vi satt i förhandlingar om ett ekonomiskt samarbetsavtal med Europa när vi sedermera fattade beslutet att ansöka om medlemskap i EG. Man frågade varför medlemskapsansökan kom just då, och jag sade att den blev möjliggjord därför att utvecklingen i Östeuropa gjorde att vi kunde definiera vår neutralitetspolitik på ett annat sätt. Varje påstående att socialdemokratin skulle ha varit emot en integrering av Europas stater och folk är ett grymt groteskt påstående som saknar all grund i verkligheten.

Herr talman! Stig Alemyrs ordval i detta inlägg är väl möjligen ett bra bevis på hur tunn is han står på. När det handlar om en västeuropeisk integration av den art som EG representerar har socialdemokratin i varje debatt, med varje möjligt tillgängligt argument, sökt undvika att ta ståndpunkt. När Jacques Delors den 17 januari 1989 höll sitt tal i Europaparlamentet satte han en boll i rullning som inte socialdemokratin kunde hejda, men som man tvingades följa. Oslodeklarationen var en förklaring om att den begränsade samverkan som EES skulle komma att representera kunde accepteras. Men trots att vi andra partier, framför allt moderata samlingspartiet, här i riksdagen drev på om att vi i stället borde försöka omvandla denna öppning till en medlemskapsansökan, höll socialdemokratin tillbaka. Det var två omständigheter som ledde till viljeförändringen. Det var dels behovet av att rädda nationen från kris. Ett krispaket blev den utlösande faktorn. Och då gick det bra att hänvisa till att säkerhetssituationen i Europa hade blivit så annorlunda att socialdemokratin orkade med att delta i det storslagna byggandet av det nya Europa.
Herr talman! Det grundläggande misstaget i Nic Grönvalls inlägg är att han säger att integration är detsamma som medlemskap. Det är det det inte är. En integration i Europa kan vara av många olika slag, och medlemskapet är ett slag av integration, och det möjliggjordes på grund av den snabba utvecklingen i Östeuropa. Jag upprepar att socialdemokratin under hela sin historia har varit engagerad i ett internationellt samarbete, både i Europa och i världen i övrigt. Vi vet nämligen att Sverige inte klarar sig ensamt, och vi vet att det är nödvändigt för oss -- av solidaritetsskäl, av rent egoistiska skäl och för vår egen utveckling -- att vi så mycket som möjligt samverkar med närområdet och med hela världen.
Herr talman! Integration är djupare och verkningsfull -- medlemskap är formen. Genom att inte acceptera medlemskapet ville socialdemokraterna ta ifrån Sverige möjligheten till den verkliga integrationen. Det räcker att se vad vi i dag har lärt oss av det halva steg vi håller på att ta, nämligen EEA-avtalet. Det är det bästa avtal vi för närvarande kan få, och vi skall därför helt stödja det. Men det är ett avtal som lämnar stora brister i vad avser våra möjligheter att i fortsättningen påverka vår framtid. Och där var socialdemokratin på väg att stanna. Hade inte krisen kommit och nödvändiggjort denna sinnesförändring, hade förmodligen socialdemokratin fortfarande suttit på bakhasorna.

Herr talman! Under de senaste veckorna har jag haft glädjande tillfällen att tillsammans med EG parlamentariker, regeringsföreträdare och riksdagsmän från både Väst och Östeuropa samtala om Sverige och om det Europa som nu är på väg att skapas. Vad jag då, herr talman, först har kunnat notera -- och det med stor glädje -- är den enstämmigt positiva syn som jag har mött beträffande Sveriges nu deklarerade avsikt att söka fullt medlemskap i den europeiska gemenskapen. För att knyta an till den debatt som just ägde rum vill jag säga att det naturligtvis endast är medlemskap som ger oss möjlighet att ta oss upp ur den eka vi nu sitter i och som hänger efter det stora EG-skeppet och att komma med bland dem som också är med och styr och ställer och ordnar den utveckling framöver som är så viktig också för det svenska samhället. Det är inte så att Sverige alltid och överallt omfattas med de allra varmaste känslor. Det är inte en slutsats man bör dra av den positiva inställningen. Visst finns det en respekt för svensk demokrati, för vårt näringsliv och för vad vi har åstadkommit inom bl.a. den sociala sektorn. Men man möter också uttalanden av innebörden att Sverige har hållit sig på sin kant, inte varit med och ställt upp till försvar för gemensamma värden och värderingar och haft alltför lätt att komma med pekpinnar till andra. Men man är positiv till svenskt medlemskap -- förutsatt att vi som land också ställer upp på EGs deklarerade mål att utveckla gemenskapen till en politisk och ekonomisk union. Ett land som inte vill verka för dessa mål, utan i stället som EG-medlem skulle kunna tänkas agera som ett slags trojansk häst, vill man inte ha med i EG. Man undrar också varför regeringen dröjer med sin ansökan. Jag tror att det är viktigt att Sveriges regering klargör sin inställning i denna fråga så snart som möjligt. Skulle det nu skapas osäkerhet om vår avsikt att så snart som möjligt bli medlem av EG, kan reaktionen mot Sverige bli mycket negativ och med all säkerhet också mycket långvarigt negativ. Jag ser att Mona Sahlin är regeringens enda företrädare i den debatt som nu förs här i kammaren. Jag vet inte om hon vill besvara min fråga, men jag vill ändå ställa den till den som känner sig kallad att företräda Sveriges regering i en debatt i riksdagen, en av de debatter som uppfattas som de viktigaste och där man förväntar sig att det skulle finnas någon företrädare för regeringen närvarande, någon som också vill ta till ordet. Jag skulle önska att någon ville klargöra regeringens beslutsamhet att på bas av riksdagsbeslutet i december inlämna Sveriges medlemsansökan till EG samt klargöra sin syn på den lämpliga tidpunkten för en sådan ansökan. Herr talman! Gulfkrisen kastar långa skuggor också över de inom EG pågående förhandlingarna om ett fördjupat politiskt samarbete, en politisk union. Det finns inom EG ett stort missnöje över att gemenskapen har varit oförmögen att agera som en enhet, en verklig gemenskap, i denna konflikt. Påtagligt är att Storbritannien har gått sin väg, mycket nära allierat med Förenta Staterna, att Frankrike länge verkade för någon form av förhandlingslösning och att Tyskland -- som alla vet -- inte har någon egen militär medverkan i Gulfen utan framför sin författning som ett hinder och nöjer sig med att bidra med ekonomiska medel. Men den brist på samarbete som konflikten i Gulfen har avslöjat har inte -- i varje fall inte bland dem jag träffade -- lett till slutsatsen att man bör ompröva ambitionerna att skapa förutsättningar för en fast utrikespolitisk samverkan -- alldeles tvärtom. Man har fått en ökad realism när det gäller svårigheterna att nå målet, men man har också en ökad insikt om behovet av samverkan och en stärkt beslutsamhet när det gäller att genomföra en sådan. Därför är det för Sverige litet mer än en fråga av rent semantisk betydelse hur man på olika håll i Europa uppfattar begreppet ''neutralitet''. För oss i Sverige har ordet ofta en positiv värdeladdning, det leder tanken till begrepp som opartisk och fredssträvande. För många i Europa är ''neutral'' mera liktydigt med ord som likgiltig, oengagerad, ja rent av egoistisk. Hävdar man då som svensk -- vilket jag har gjort vid många av dessa samtal -- att svensk neutralitet aldrig har varit någon ideologisk neutralitet, innebär det inte alltid att förståelsen för Sverige ökar. Svaret kan bli: ''Ni säger att ni delar våra värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter, rättssamhället och den sociala marknadsekonomin. Men varför har ni då inte redan tidigare velat ställa upp tillsammans med oss för att försvara och utveckla förutsättningarna för dessa värderingar?'' Därför har vi, herr talman, ett betydande informationsarbete framför oss när det gäller att klargöra Sveriges inställning också till ett fördjupat politiskt och monetärt samarbete inom den europeiska gemenskapen. Under medlemskapsförhandlingarna får vi säkert rika tillfällen till det. Men skall det bli några förhandlingar av är det säkert att föredra att vår ansökan formuleras på enklaste och klaraste möjliga sätt. Vad vi definitivt bör undvika är att formulera oss på ett sådant sätt att grunderna för svensk utrikespolitik framstår som en förhandlingsfråga. Det skulle strida mot en grundsten för svensk utrikespolitik, den att frågan om vad som är förenligt med svensk neutralitetspolitik är något som vi avgör själva. Jag ställer gärna den frågan till Mona Sahlin, eftersom hon företräder regeringen: Är detta regeringens uppfattning?

Jag tror emellertid inte att statsrådet Sahlin har någon kunskap alls som räcker till för att besvara den typen av frågor. Därför, herr talman, avstår jag från att ställa min tredje och sista fråga till regeringen. Men kanske kan fru Sahlin svara på de två första.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort och koncist säga att jag tror att jag besitter mycket kunskaper och stort intresse, men säkerligen inte lika mycket kunskaper och lika stort intresse som herr Cars så välvilligt visat här i talarstolen. Jag avstår från vidare diskussion, eftersom jag tycker att det är trist om vi skall föra en debatt där det påstås att kunskaper och intresse inte är tillräckligt stora på olika håll. Både som socialdemokrat och så som varande förhållandevis ung -- med därav möjligen följande bristande kunskaper -- hyser jag ett stort intresse för Europasamarbetet, för EG och för integrationen, inte minst på det område som jag är ansvarig för, nämligen arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag framförde två frågor till statsrådet som jag vore mycket tacksam om hon ville besvara. Jag sade också mycket tydligt att det var just dessa två frågor som jag vore mycket tacksam att få statsrådets svar på. Eftersom hon nu har deklarerat att hon är både kunnig och starkt intresserad av dessa frågor, utgår jag ifrån att hon också är villig och fullt beredd att besvara dem. Den ena frågan var hur vi skulle formulera vår ansökan. Enligt min uppfattning skall den vara så kort och koncis som möjligt. Jag är intresserad av att få höra om regeringen delar den uppfattningen. Min andra fråga var när regeringen anser tidpunkten vara lämplig att inkomma med en sådan ansökan. Min tredje fråga sträcker sig över väldigt många olika ämnesområden när det gäller EEA/EES avtal. Jag begär inte att en fackminister skall kunna svara på allt. Vad jag sade i det avseendet innebär inte någon bristande respekt för statsrådet Sahlin, utan det uttryckte snarast en förståelse för att det finns frågor som inte alla statsråd kan ingående och i detalj. Men är det så, herr talman, att statsrådet Sahlin känner sig fullt kompetent att ge svar även på den tredje frågan är jag så mycket tacksammare för att få höra hennes synpunkter. När det gäller de två första frågorna utgår jag från att hon redan är beredd att ge mig ett klart och koncist svar.

Herr talman! Tydligt är att den här allmänpolitiska debatten nu övergått till att bli monologernas afton. Det är ju svårt att föra en debatt när regeringens företrädare inte finns i kammaren och när inte ens socialdemokraterna i de utskott vars frågor vi nu diskuterar är närvarande. Jag måste ställa frågan: Har SIFO-siffrorna gjort att socialdemokraterna redan gett upp och tågat ut? Eller är det andra motiv som är orsaken till att de inte är närvarande i dag? Kanske vi i dagstidningarna måste sätta in en annons med texten: ''Var finns socialdemokraterna? Hör av er till talmannen!'' Detta socialdemokraternas uppträdande i den här debatten i riksdagen är en skandal. Herr talman! Visionen av ett Europa som präglas av demokrati och fredlig samverkan har, trots händelserna i Baltikum, på kort tid blivit mer levande. Den förändringens vind som svept fram över Europa har blivit en löftesrik inledning på detta sekels sista decennium. Årtionden av centralstyrning och diktatur i flera av de central och östeuropeiska länderna ersätts med demokrati och fria val. Bokslutet för en hopplös planekonomi görs upp, och övergången till marknadsekonomi har inletts. Vägen till integration mellan Västeuropas rikare länder och Öst och Centraleuropa kommer förvisso att vara kantad med problem. Det belyses bl.a. vid det seminarium som Hadar Cars och Nic Grönvall berörde och som EFTA-ländernas parlamentarikerkommitté genomförde i Genève i måndags och tisdags tillsammans med parlamentariker från Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Jugoslavien samt företrädare för olika europeiska samarbetsorgan. Vid detta möte visades en mycket stark vilja att bygga broar mellan länderna i Europa. Det är viktigt att Sverige spelar en pådrivande roll i denna alleuropeiska integrationsprocess. Den närmaste tiden kommer att innebära stora händelser när det gäller Sveriges Europasamarbete. Ett EEA-avtal förväntas bli färdigt före sommaren. Eventuellt kan också en ansökan om medlemskap i EG komma att insändas under år 1991. Förhandlingarna med EG kommer sedan att prägla de närmaste åren. Det är av olika skäl viktigt att Sveriges politik ytterligare internationaliseras, oavsett om Sverige blir medlem i EG eller ej. Att lösa problem enbart på nationell nivå har aldrig varit möjligt, och det blir inte heller möjligt i framtiden. Vi måste vara beredda att genom aktivt engagemang i större internationella sammanhang verka för våra intressen, för vårt land och för det som förenar oss med andra länder. Vad kan då Sverige bidra med i den här processen? Jag vill ge exempel på några frågor som vi i centern anser det vara angeläget att Sverige lyfter fram i det fortsatta arbetet i Europa. Det europeiska samarbetet måste vara alleuropeiskt. Det måste syfta till att göra också Centraleuropa och Östeuropa delaktiga i den politiska och ekonomiska utvecklingen. Vi måste visa öppenhet mot omvärlden. Europas stater måste gemensamt arbeta för en värld som präglas av fri handel och ekonomiskt samarbete världen över. Solidariteten med tredje världen måste prioriteras. Därför behövs en bistånds och handelspolitik som präglas av strävan att skapa global ekonomisk rättvisa. Det europeiska samarbetet måste vidare präglas av demokratiska arbetsformer. Beslutsfattandet måste ligga så nära människorna som möjligt. Hänsynen till miljön måste vara grundläggande för Europasamarbetet. Här kan vi från svensk sida göra betydande insatser. Solidariska insatser krävs för att Europas mest miljöförstörda regioner skall kunna utvecklas. Europasamarbetets ekonomiska och sociala spelregler måste utformas så, att de förebygger miljöskador. Det ekonomiska samarbetet måste främja balans mellan olika regioner i Europa. Den sociala dimensionen måste ges hög prioritet. En gemensam arbetsmarknad måste präglas av goda arbetsvillkor och arbetsmiljöer. Full sysselsättning måste bli ett gemensamt mål. Detta, herr talman, är några områden som vi i centern anser vara viktiga. Det hade varit angeläget om vi i debatten i dag hade kunnat få veta vilka ambitioner regeringen och socialdemokraterna har. När vi nu i allt större utsträckning integreras med EG är det viktigt att vi står väl rustade att möta framtidens krav och utmaningar. Vi måste bygga ett aktivare och starkare Sverige. Då kan vi också bättre hävda oss i en ökad konkurrens, men detta förutsätter en hel del åtgärder på hemmaplan. För det första måste vi stärka näringslivets konkurrenskraft. Det är särskilt angeläget att vi främjar de mindre företagen. Svensk entreprenörsanda måste tas till vara. I likhet med många andra länder inom EG måste vi ta fram program som utvecklar småföretag. I Tyskland finns ett särskilt program med gynnsamma villkor, som främjar nyetablering av företag. Motsvarande åtgärder behöver vi här hemma i Sverige. För det andra måste vi göra stora investeringar i infrastruktur. Vi måste investera i bättre kommunikationer. Vägarna måste upprustas. Järnvägsnätet måste upprustas. På samma sätt som inom EG måste Sverige ha ett järnvägsnät som är anpassat för framtidens krav. Data och telekommunikationerna måste utvecklas. Det behövs också ökade satsningar inom utbildning och forskning. Investeringar i infrastruktur skapar också arbete för entreprenörer, byggfirmor, tekniker och konsulter. Tjänstesektorn kan utvecklas och bli en ännu bättre exportsektor för Sverige. För det tredje måste vi öka resurserna till regionalpolitiken. Det är fel att som regeringen bör minska anslagen till regionalpolitiken och näringslivsutveckling i en situation när vi behöver bygga ett starkare samhälle i Sverige och när vi står inför en lågkonjunktur. Regional balans och livskraft i alla delar av landet ger Sverige totalt sett en bättre styrka för att möta det nya Europa, framtidens krav och den ökade konkurrensen. Det är också viktigt att vi för en intensiv debatt om Europasamarbetet. Ställningstagandena måste baseras på en kunnig och medveten folkopinion. Därför föreslog också centern i samband med beslutet om EG i fjol att vi skall genomföra en informationskampanj. Därför är det viktigt att folkrörelserna snabbt kan få ekonomiska resurser för rådgivning, information och upplysning. Från centerns sida har vi redan tagit initiativ till en omfattande upplysningskampanj om EG och dess betydelse, villkor och påverkan på svensk politik. Till sist, herr talman, några ord om GATT. Jag hoppas att utgången av GATT förhandlingarna blir positiv, även om situationen för närvarande inte är särskilt ljus. Jag tycker att det är angeläget att regeringen kommer till riksdagen och förklarar sig på några punkter, t.ex. varför Sverige ensidigt skall vidta åtgärder t.ex. när det gäller jordbruksförhandlingarna och jordbrukssektorn och ensidigt sänka gränsskyddet. Det finns skäl att ställa den frågan till socialdemokraterna, och jag hoppas att de vid tillfälle kan svara, när det råkar vara någon socialdemokrat närvarande i kammaren.
Herr talman! Jag noterade med tillfredsställelse vad Per-Ola Eriksson sade om vad som bör vara en gemensam strävan om att de nya demokratierna i Östeuropa skall till den europeiska gemenskapen. Det är på så sätt som förutsättningarna för ett verkligt fördjupat europeiskt samarbete bäst skapas. Jag tror att Per-Ola Eriksson, liksom jag, noterade att representanter för de fyra nya demokratierna -- Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Jugoslavien -- som var närvarande vid det seminarium som Per-Ola Eriksson refererade till framförde önskemål från sina resp. nationer om att bli fullständiga medlemmar i den europeiska gemenskapen. I ett något längre perspektiv när utvecklingen, inte minst på det demokratiska området, har förstärkts i Bulgarien och Rumänien, föreställer jag mig att dessa länder kommer att vilja gå samma väg, liksom även för den delen de baltiska staterna och kanske också andra delar av den nuvarande sovjetiska unionen. Om vi ser denna utveckling framför oss, Per-Ola Eriksson, utgår jag också ifrån att det som stundtals har sagts ifrån centerpartiets sida om att man inte får glömma bort att Europa är mycket mer än den europeiska gemenskapen minskar i betydelse. Så mycket mer är det faktiskt inte. Det Europa jag ser framför mig -- det föreföll också vara Per-Ola Erikssons uppfattning -- innebär en europeisk gemenskap långsiktigt omfattande mycket stora delar och i sista omgången kanske hela det nu existerande befintliga geografiska begreppet Europa. Om det är så, låt oss då komma överens om att vi förhåller oss på det sättet och inte ser någon motsättning mellan viljan att skapa en europeisk gemenskap med svensk medverkan och tanken att man då på något sätt skulle utmana någon annan del av Europa. Så förhåller det sig faktiskt inte.
Herr talman! I brist på debatt med socialdemokrater har debatten nu övergått till samtal om Europafrågor mellan företrädare för oppositionen. Det kan vara nog så angeläget. Det är ändå den nuvarande oppositionen som kommer att forma Europafrågan under resten av 90-talet -- förhoppningsvis. Jag tycker att det är trevligt att Hadar Cars med stigande engagemang för Öst och Centraleuropa samtidigt ansluter sig till den linje som centern har haft under många år, nämligen att knyta samman så många länder som möjligt i Europa för och inom en gemensam organisation för att skapa ett alleuropeiskt samarbete. De strävanden från dessa länder som vi mötte i måndags och tisdags kan vi bara hälsa med tillfredsställelse. Jag tror dock att de har en ganska lång väg att gå. Det är inte så lätt från början. Det är viktigt att vi hjälper dessa länder i övergången från planekonomi till marknadsekonomi så att de också blir starka att möta den ökade konkurrensen som ökad integration med Västeuropa innebär. Jag tror att Sverige på den punkten kan bidra och hjälpa de länderna ut på marknaden.
Herr talman! Per-Ola Eriksson uppfattade mig helt riktigt. Det är bl.a. bristen på ansvar och socialdemokratisk medverkan i en debatt i en viktig fråga som föranledde mig att vilja ha ett replikskifte med Per-Ola Eriksson. Något bör faktiskt framkomma av en sådan här debatt. Vi kan säkert ha olika uppfattningar när det gäller historieskrivningen om var parterna har stått. Jag tror att det finns mycket att säga om det. Om vi nu kan konstatera att vi samfällt anser att det är genom medlemskap i den europeiska gemenskapen som Europa kan vidga, förstärka och fördjupa sitt samarbete har vi kommit ett bra stycke närmare varandra. Jag delar vidare Per-Ola Erikssons uppfattning om att det kan ta tid innan de nya demokratierna i Östeuropa kan bli fullvärdiga medlemmar. Såväl deras demokrati som deras marknadsekonomiska styrka behöver förstärkas innan ett sådant steg kan tas. Min förhoppning är dock att det skall kunna ske, kanske redan vid sekelskiftet, och att Sverige då sedan många år tillbaka som medlem av EG skall ha hjälpt dem på vägen mot ett sådant medlemskap. Jag hoppas att vi också är överens på den punkten.

Herr talman! Det har talats mycket här i kammaren om dagens problem. Det gäller friheten i det sönderfallande Sovjetunionen, där vi inte bara behöver identifiera oss med våra grannar i Baltikum utan också med andra folk som söker sin frihet, såsom i Georgien, Armenien och på många håll i Sovjet. Det längtar alla efter att få ta sina öden i egna händer. Det gäller också folken i Mellanöstern som än i dag lider av den draksådd som forna tiderns imperialister ansvarar för och som finns med i bakgrunden till dagens lidande under FNs banér, med dess blandning av omsorg om folkrätten och renodlad maktkamp om energin och världsherraväldet. Men dessa problem gör att vi i dag alltför lätt förtränger mänsklighetens långsiktiga problem. Mänsklighetens problem är också Sveriges problem. Det finns inget annat parti i detta land och det finns ingen annan världsvid politisk rörelse som så klart och intensivt har talat om att världens problem är allas problem, som miljöpartiet och den gröna rörelsen i alla länder. Därför är det okunnigt, oförskämt eller illvilligt att söka utmåla miljöpartister som isolationister. Vi har bara en jord -- vi har ingen i reserv. Det är utgångspunkten för grön politik. De gamla grå partierna från moderater till kommunister har uppträtt och agerat som om vi hade en jord i reserv. Den röda planekonomin och den blå storskaliga marknadsekonomin uppträder lika hänsynslöst mot den jord som vi alla lever av. Lämnade åt sig själva kan de båda förgöra planeten Tellus. Den röda planekonomin är lyckligtvis på avskrivning, men den blå marknadsekonomin tycks nästan ha blivit religion i västerlandet. Om inte västerlandet lyckas få den under demokratisk kontroll kommer den att förgöra planeten Tellus i sin kortsiktiga jakt efter kortsiktig tillväxt och vinst. Tiden tillåter inte att att jag utförligt går in på den moderna civilisationens ödeläggelse av mänsklighetens grundläggande livsförutsättningar: luft, vatten och jord. De som är intresserade kan t.ex. studera Worldswatch Institutes årsböcker. Där framgår hur förstörelsen pågår både i det kommunistiska Sovjet och det kapitalistiska USA och både i det marknadsekonomiska Indien och det planekonomiska Kina. Västeuropa intar ingen hedersplats när det gäller miljön. Marknadsekonomin kan inte klara av dessa problem. Marknaden har skapat problemen, och hoppet står till demokratin. Ja, nu fick vi höra det igen, säger ni, den gröna ideologin är mot marknadshushållning. Det är den inte. Den gröna ekonomin är en marknadsekonomi inom de ramar som de ekologiska systemen sätter upp. Det är skillnaden mellan grön ekonomi och de grå partiernas ekonomiska politik. Det är därför vi säger nej till EG som det ser ut i dag. Vi säger nej till ohämmad frihet för ökad storskalighet, för transnationella företag och för ökade transporter. Detta är dock inte vårt enda skäl för att säga nej till EG. Vi säger också nej till EG därför att vi inte tror på idén om superstaten. EGs målsättning är en union där alla väsentliga beslut fattas av unionen. EG är på väg mot en union med gemensam utrikesoch säkerhetspolitik. Om Sverige blir medlem i EG kommer Sveriges riksdag att utsättas för en devalvering som vida överträffar 1982 års krondevalvering. Det är en 80-procentig devalvering. 80 % av alla lagar och bestämmelser som reglerar vårt samhälle skall komma från Vi miljöpartister tror inte på detta. Vi konstaterar att EG i dag har ett stort demokratiskt underskott. Vi tvivlar på att en superstat med 360 miljoner människor och 15 språk verkligen över huvud taget kan bli en väl fungerande demokrati. Besluten kommer att fattas alltför långt från dem som är berörda. Detsamma problem som gäller för medarbetare i de transnationella företagen. Storskaligheten är antidemokratisk. Den som inte förstår detta förstår inte demokratins väsen. De många besluten måste fattas så nära de berörda som möjligt om vi skall ha en fungerande demokrati. Vi miljöpartister är samtidigt medvetna om att det på vissa områden krävs internationella tvingande beslut. Luft och vattenföroreningar respekterar inga nationsgränser. Vapen och krigsmaskiner överskrider dess värre alla gränser. Det är det de är till för. Det har vi handgripliga bevis på i dessa dagar. Därför vill vi inom den gröna rörelsen ha en gemensam beslutsordning för hela Europa. Vi kallar det för Regionernas Europa. I vår motion om Europapolitiken pläderar vi för ett alleuropeiskt samarbete. Vi vill ha ett samhälle som säger ja till människors frihet och samarbete i hela Europa. EG är främst kapitalets och varornas frihet. Den friheten leder lätt till ekologiska katastrofer. Det hindrar dock inte att Sverige givetvis måste ha relationer till och samarbete med EG. Vi har inte gett upp hoppet om EG. Vi vet ännu inte vad EG kommer att utvecklas till. Jag anförde nyss de stora svårigheter man måste övervinna om man skall försöka skapa en demokratisk union med 15 olika länder, eller hur många det nu kan bli. Idealet måste vara att ha ett alleuropeiskt samarbete som inte utesluter någon. Vi behöver det samarbetet för att lösa de övergripande problemen som inte varje land kan klara på egen hand. I övrigt kan de flesta problemen klaras genom frivilliga överenskommelser mellan olika organisationer. Det gäller t.ex. vilken typ av stickkontakter vi skall ha eller vad vi skall ha för standard på våra elektriska motorer. Herr talman! Miljöpartiet vill ha en demokratisk kontroll över de starka, i all synnerhet när de förstör den jord som vi är beroende av för vår överlevnad. Våra barn, barnbarn och alla kommande generationer är beroende av den. Detta måste vara utgångspunkten för politiken. Miljöpartiet kräver solidaritet. Vi kräver solidaritet med djur och natur. Vi kräver solidaritet med kommande generationer. Vi kräver solidaritet med de fattiga folken. Vi kräver solidaritet med svaga grupper i Sverige. Detta innebär att vi kräver att vi alla i ödmjuk solidaritet värnar om vår ömtåliga planet Tellus, jorden -- vi har bara en jord, vi har ingen i reserv.

Herr talman! Det är inte oväsentligt att något utveckla den invändning som kan göras mot det gröna partiets omvärldssyn. Jag sade i mitt förra anförande i denna debatt att det gröna partiet representerar en snuttifierad världssyn, alltså en världssyn där olika problem löses i olika sammanhang. Jag vill gärna peka på att detta inte motsvarar verkligheten. Vi lever i en alltmer integrerad värld, vare sig vi vill det eller inte. Världens befolkning växer oerhört för varje dag som går. Det är nödvändigt för världens människor att tillsammans se till att det råder fred på jorden, att tillsammans se till att rättvisa råder mellan fattiga och rika. Vi har funnit ett system för det som är överlägset alla andra, nämligen marknadsekonomin; den befolkas av människorna, människorna styr med sina val utvecklingen av den ekonomin, till skillnad från vad som är fallet i kontrollekonomin, där politiker eller maktgrupper styr den ekonomiska utvecklingen och därmed människans levnadsvillkor. Den gröna ekonomin är en kontrollekonomi -- det gröna partiets alla förslag går ut på att försöka styra den enskilda människans fria val. Det leder aldrig till det mål som det gröna partiet säger sig eftersträva. Miljöpartiet hävdar här att EG främst innebär varornas frihet. Det är inte sant. EG är en storslagen plan för att integrera Europas folk, för att skapa bättre miljö, större rättvisa, en bättre ekonomi, mer välfärd och trygghet och framför allt för att skapa fred. EG är inte den kalla ekonomin -- EG är Europas framtid.

Herr talman! Nic Grönvall anklagar miljöpartiet för att ha en snuttifierad världssyn. Jag tror att vi har en minst lika intensiv uppfattning om världen och dess tillstånd som moderata samlingspartiet och Nic Grönvall. Vi har i vår Europamotion sagt att vi vill ha ett mångsidigt samarbete: vi vill ha samarbete med länderna i Norden, och vi vill ha samarbete i den geografiska region där vi lever, nämligen kring Östersjön. Vi behöver alltså samarbete, på flera nivåer. Vi behöver vidare ha ett samarbete i Europa, och vi behöver slutligen ha ett samarbete mellan industriländerna; OECD borde göras om till något som värnade miljön i stället för att bara tala om hur man snabbast möjligt skall exploatera miljön, vilket leder till just den katastrof som jag tidigare nämnde. Marknadsekonomin är tyvärr icke användbar. Den är kortsiktig, och den är blind för vissa problem. Den behöver alltså modifieras och kontrolleras. Samtidigt är det miljöpartiets uppfattning att vi inte kan ha en centralplanerad ekonomi. Men vi måste sätta upp gränser för marknadsekonomin, så att den icke tar sig de friheter som den annars gör. Vi har en miljökatastrof på gång i världen, och vi har haft en marknadsekonomi som har främjat denna miljökatastrof. Även överbefolkningen i världen är ett resultat av västvärldens s.k. utveckling. Det skulle ta lång tid att utveckla de problemen, men de är värda att diskutera. EG har, i varje fall i Sverige och även i den internationella debatten, främst uppfattats som en varornas och kapitalets frihet. Vi vill gärna ha frihet för människor och för idéer -- det prioriterar vi -- men den tycker vi skall sträcka sig i första hand över hela jorden, i andra hand över Europa och i tredje hand över de regioner jag nämnde: grannländerna runt Östersjön. Där skall vi ha stor frihet. Vi vill ha frihet för låt säga balterna att besöka oss på samma villkor som danskar och norrmän. EG kanske gagnar freden -- det är möjligt; det hoppas vi -- men vi behöver ha fred i hela Europa, och därför behöver vi utveckla ett regionernas
Herr talman! Det skall bli en kort replik. Jag vill säga till kammaren att de överläggningar som förekommit i Genève under de två gångna dagarna fördes på önskemål av alla Europas nationer utom Sovjetunionen, Bulgarien och Rumänien. De överläggningarna fördes under temat Europa i förändring -- från samarbete till integration. Det gröna partiet har ännu inte kommit längre än till samarbetstanken, medan Europa är på väg in i integrationen!
Herr talman! Som litet parti hade vi inte tillfälle att delta i de diskussionerna, vilket vi annars gärna skulle ha gjort. Vi tror att det har varit värdefullt att parlamentariker från östra och västra Europa på detta vis har diskuterat vår gemensamma framtid i Europa. Det tror jag främjar just de tankar som vi har fört fram när det gäller ett regionernas Europa och ett alleuropeiskt samarbete, som då i första hand skall gälla de problem som det verkligen är av nöden att lösa internationellt men inte alla de problem som länderna själva kan lösa på egen hand. Det samarbetet är icke lämpligt för demokrati. Jag tror inte heller att idén att överlämna 80 % av alla tunga beslut till ett gemensamt europeiskt parlament är gångbar på sikt. Jag tror att den integration som Nic Grönvall därvidlag talar om är antidemokratisk. Jag tror inte heller att folken i Östeuropa när de lämnar en hårt styrd ekonomi och politik i en union genast vill hoppa in i en annan union och överlämna 80 % av beslutskapaciteten till ett alleuropeiskt parlament, som ligger längst bort vid Atlanten. Jag tror alltså att folken vill ha ett rimligt mått av självbestämmande och överlämna sådana frågor som kräver gemensamma beslut, gränsöverskridande frågor, till en gränsöverskridande organisation, gärna med överstatlig befogenhet.

Herr talman! Det faktum att Lars Norberg tror att Bryssel ligger vid Atlanten skapar en viss pessimism när det gäller hans kunnande om Europa. Strasbourg ligger inte heller vid Atlanten. Vi har nu kommit till den punkt i det här avsnittet där en regeringsföreträdare skulle ha trätt in i debatten. Så är inte fallet. Det blir således min uppgift att konstatera att Sverige äntligen på allvar är på väg in i den europeiska integrationen, på väg in i EG. EG är en organisation med en stark inbyggd dynamik. EG är hela tiden under utveckling, och vår ansökan till EG och ett bifall till denna kommer att innebära förändringar på många områden -- det kommer att skapa en ny europeisk samhörighet. I det kommande Europa kommer nationalstaterna att förlora i betydelse till regionernas fördel, och det är bra. Nya K-regioner uppstår tvärs över nationsgränserna, baserade till en del på geografisk närhet, till en del på gemensamma intressen av många olika slag. Redan nu ser vi nya former av samverkan, inte bara i Benelux utan också mellan London--Oxford-- Fler sådana regioner växer fram. En sådan samverkan är starkt stimulerande för tillväxten och skapar därför också möjligheter till ökade miljöinsatser. Det är tre faktorer som utgör förutsättningarna för den här typen av starka regioner, nämligen -- tillgången till bra universitet för forskning och utbildning, -- bra kommunikationer, särskilt flygkommunikationer, och -- bra levnadsbetingelser, alltså ett bra kulturliv, bra bostäder, bra skolor och bra fritidsutbud. Det finns inget starkt regionalt samarbete i norra Europa, utan det är i Mellaneuropa som tillväxten sker. Vi behöver komma med i detta samarbete. Att det inte har uppstått en stark K-region över gränserna i norra Europa är delvis ett kommunikationsproblem där broarna över Öresund och Femer Bælt är nyckelfrågor liksom utveckling av färgleder och flygförbindelser. Det finns emellertid ytterligare en faktor som har diskuterats betydligt mindre, nämligen de organisatoriska problemen. Ute i Europa har man starka kommunala och regionala organ med demokratisk uppbyggnad. Det senare har vi inte i När vi hemma i Skåne har arbetat på att bygga upp samverkan med dels Mecklenburg/Hamberg i Nordtyskland, dels Toscana i Italien har det genast uppstått problem. Det är problem som egentligen också Mona Sahlin skulle fundera över. Vem skall dessa europeiska regioners ledningar förhandla med i Skåne? Skall de förhandla med de två landshövdingarna, med de 24 kommunerna, med två landsting och en landstingsfri stad, med de fem kommunalförbunden eller med de två kommunförbundsavdelningarna? De blir, som vi säger i Skåne r i hoved. Det finns ingen beslutskompetent förhandlingspartner på regional nivå i Sverige, och det är faktiskt ett bekymmer. Sverige skulle behöva en ny regionstruktur. Själv skulle jag kunna tänka mig Skåneland, östra och västra Götaland, östra och västra Svealand samt södra och norra Norrland. Dessa regioner är lagom stora som universitetsregioner, sjukvårdsregioner och trafikregioner. De är lagom stora och dessutom naturliga regioner. Men de finns inte, och det skapar problem alldeles särskilt i Skåne och Med en annan regional struktur skulle vi få de naturliga förutsättningarna för att bedriva ett regionalt samarbete på vettiga villkor med regionerna ute i Europa. Nästa sekel är inte nationalstaternas utan regionernas. Allt talar för det om man ser till EGs utveckling. Vi skall veta att det regionala samarbetet ute i Europa inte främst bygger på kommunal ceremoniel utan på naturliga näringslivskopplingar. De betingas ofta av samarbetsbehov på grund av geografiskt eller kommunikationsmässig närhet men också ofta på att man har en likartad näringslivsstruktur eller liknande problem att lösa. Man kan se att vinster uppstår med detta samarbete. Det är alltså näringslivet som skall samarbeta, men det fordras även någon form av samhällelig struktur liksom ett samarbete mellan universitet för forskning och utbildning. Politikernas uppgift är att skapa förutsättningar för detta, både organisatoriska och infrastrukturella. Här har vi en viktig uppgift inför EG-inträdet. En stark regional samverkan inom EGs ram är ett viktigt inslag i den europeiska integrationen.

Herr talman! Jag medger att jag uttryckte mig slarvigt. Efter att ha kontrollerat på min karta kan jag konstatera att Bryssel ligger ungefär sex mil från Nordsjön, som ibland räknas som en del av Atlanten, ungefär som Engelska kanalen och Biscaya gör. Det är nästan vid kanten av den blå Atlanten, borde jag kanske ha sagt. Ur de centraleuropeiska folkens synpunkt ligger faktiskt Bryssel i en utkant av Europa där centrum finns någonstans mellan Kiew och Warszawa. Jag håller med Bertil Persson om att det regionala samarbetet behöver utvecklas. Det har jag sagt i mitt tidigare anförande och även i repliker. Det är inte särskilt viktigt om det gäller delar av europa som tillhör EG eller inte, utan det rör sig om naturliga samhörigheter som är helt oberoende av Jag håller också med Bertil Persson om att vi i Sverige behöver bättre regionala organ. Miljöpartiet har väckt flera motioner om att utveckla den regionala demokratin. Moderaterna vill som bekant avskaffa landstingen. Vi anser att det behövs regionala parlament med betydligt större makt. De skall ta över centralmaktens institutioner, dvs. landshövdingar och länsstyrelser, till förmån för en länshövding med en demokratiskt vald länsstyrelse. Dessutom håller jag med Bertil Persson om att vi behöver göra om hela den Axel Oxenstiernska indelningen i län till någonting annat. De gamla stiften utgör faktiskt en betydligt bättre regional indelning än vad länen gör i dag. Det är mycket möjligt att det också finns andra indelningsidéer som behöver prövas.

Herr talman! Jag delar Bertil Perssons uppfattning att det i det framtida Europa kommer att växa fram ett betydande regionalt samarbete över riksgränserna. Men jag reagerar när han säger att det inte finns något regionalt samarbete i Norden. Det kanske inte finns mycket av regionalt samarbete i den del av landet som Bertil Persson kommer från. Men vi i de norra delarna av landet har redan ett intensivt samarbete över gränserna, och det rör hälso och sjukvård, renhållning, avlopps och VA-anläggningar, näringslivet osv. Om Bertil Persson får tid kan jag gärna guida honom i de nordliga delarna av landet. Då får han i midnattssolens ljus at få se hur människor samarbetar över riksgränserna.
Herr talman! Några större tillväxtskapande resultat av det samarbete som sker över riksgränsen i Norrland har inte jag upptäckt. Jag tror att det är svårt att se det även med hjälp av lupp. Däremot har det varit ett framgångsrikt internt samarbete i Norrland när det gällt att få statligt stöd. Det har man varit skicklig på och får mitt erkännande för. Det gläder mig att Lars Norberg nu har öppnat geografiboken och sett efter var Bryssel ligger. Det är liksom en grundförutsättning för att kunna föra en vettig EG-debatt. Lars Norberg talar om sina länsparlament, och det är just sådana jag anser vara en olycka. Uppdelningen i smålän har en gammal historisk tradition. Men det är ingen naturlig indelning svarande mot näringslivsmönster, kommunikationsmönster eller annat. Jag nämnde Skåne och Göteborgsregionerna som exempel på det. Jag är inte för länsparlament och vill inte permanenta länsgränserna. I stället vill jag ha en subsidialitetsprincip. Jag tror att regionerna måste vara väsentligt större för att det skall bli en vettig nivå mellan stat och kommun. De måste också vara vettiga förhandlingsparter gentemot regionerna ute i Europa.
Herr talman! Låt oss inte ytterligare diskutera Bryssels placering på kartan. Jag vet mycket väl var staden ligger, men råkade uttrycka mig slarvigt när jag sade att den låg nära Atlanten. Jag hoppas att Bertil Persson kan överse med det misstaget, eftersom han själv så väl vet var Bryssel ligger. Vad så gäller frågan om länsparlament handlar det om principer och att vi skall ha en demokratisk uppbyggnad av den regionala representationen och styrningen. Den andra frågan gäller länsindelningen. Jag berörde alltså frågan hur vi tycker att styrningen skall gå till och hur funktionen skall se ut. Det skall finnas ett länsparlament. Det skall finnas en styrelse, ett regionparlament -- jag skall kanske uttrycka mig så för att inte blanda ihop det med nuvarande länsindelning -- med en regionstyrelse och en regionhövding, om vi skall kalla det så. Jag medgav i tidigare inlägg att den nuvarande indelningen är gammalmodig, och den är inte särskilt funktionell. Många län är alldeles för små. Jag kastade fram också en fundering att vi har 13 stift och 24 län. Vi halverar direkt, om vi följer den indelningen. Men jag har inte låst mig och miljöpartiet har inte låst sig på denna punkt. Vi är dock medvetna om att en minskning av antalet regioner förmodligen är lämplig och riktig.
Herr talman! Det som skiljer oss åt är att vi ser på funktionen: Hur skall vi få regioner som fungerar på ett bra sätt i EG? Det skall vara ett demokratiskt inslag, det slår vi vakt om. Men hur vi skall lösa detta med hövdingar och byråkrater, biskopar osv. tycker jag är sekundärt. Det väsentliga är att vi får en väl fungerande enhet enligt subsidialitetsprincipen.

Herr talman! Iraks angreppskrig är ett brott mot freden. Alla sådana folkrättsbrott måste med skärpa beivras. Jag har med egna ögon under besök i Irak kunnat iaktta brutaliteten och omfattningen i förtrycket i den irakiska diktaturen. Men det var svårt att tränga igenom med min och andras starka kritik och fördömande av Saddam-diktaturen, då USA, Frankrike och Sovjet försedde den nu så förhatliga regimen med jättelika militärleveranser. Det irakiska folket liksom andra folk i Mellanöstern som lever under despotiska och diktatoriska regimer måste få demokrati och mänskliga rättigheter. Men detta kan inte uppnås genom ett storkrig. Mänskliga rättigheter främjas bäst av fred och avspänning, inte av krig och konfrontation. I krigets spår krossas den irakiska oppositionen, som har behövt och behöver stöd. All aggression och ockupation som förekommer i Mellanöstern måste upphöra och nationellt självbestämmande garanteras alla länder och folk, även de palestinska och kurdiska folken. FN-stadgan medger bara bruk av våld i två fall, nämligen individuellt eller kollektivt självförsvar enligt artikel 51 och efter beslut av säkerhetsrådet enligt artikel 42. Artikel 51 avser ett lands eller flera länders ställningstagande, som skall rapporteras till FNs säkerhetsråd. Någon uppmaning om militärt stöd från FNs säkerhetsråd finns inte i resolution 678 och kan inte heller uttolkas i resolutionstexten. Däremot uppmanas medlemsstaterna att ge lämpligt stöd, innebär endast en förpliktelse att överväga hur resolutionens syfte skall uppnås, som är att Irak skall lämna Kuwait. Beslut om militära åtgärder av FN kan enligt FN stadgan enbart fattas enligt artikel 42 och enligt procedurreglerna i artiklarna 43--47. Detta har inte skett. De medlemsstater som av FNs säkerhetsråd fått fullmakt att använda militärt våld har inte träffat truppavtal med säkerhetsrådet, artikel 43. Den funktion som anges för FNs militära stabsutskott har inte iakttagits, artiklarna 45--47. Säkerhetsrådets metod att delegera rätten till bruk av militärt våld står inte heller i överensstämmelse med stadgans artikel 24. Det är inte förenligt med FN-stadgans anda och bokstav att i detta speciella fall göra en innovation eller praxisändring av stadgan, vilket påståtts vara grunden för säkerhetsrådets resolution 678. En rad skäl talar däremot. Då FN som organisation genomgår betydande förändringar i vitaliserande och förstärkande riktning för att säkra fred och säkerhet, bör givetvis inte FN göra en innovation eller praxisrevidering av stadgan som leder till eller riskerar medföra ett storkrig som sätter världsfreden i fara. I sådana situationer bör FN-stadgan i stället följas strikt. Förändringar och innovationer var och är under föreliggande omständigheter i hög grad olämpliga. Olämpligheten blir än större då resolutionen inte innehåller några inskränkningar då det gäller de befullmäktigade staternas militära agerande vare sig i tid eller i rum. När de vid Persiska viken krigsagerande staterna begär hjälp eller stöd bör detta mot den beskrivna bakgrunden behandlas avvisande, och om så inte sker bör i varje fall största återhållsamhet iakttas. Klart är emellertid att varje begäran om hjälp eller stöd eller annan insats inte är folkrättsligt tvingande. Den skyldighet som eljest föreligger, att behandla förfrågningar eller framställningar från FN i positiv anda, gäller inte enligt min mening i detta speciella fall. Sverige bör handla på sådant sätt som bäst gynnar fred och säkerhet, rättvisa och stabilitet i regionen. Enligt gällande riktlinjer för krigsmaterielexport bör tillstånd inte beviljas för export till stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat. FNs säkerhetsråd har inte uttryckligen begärt att Sverige eller något annat land skall leverera krigsmateriel till de krigförande länderna. Även om så skulle vara fallet föreligger inte en folkrättsligt tvingande förpliktelse att uppfylla en sådan begäran. I går bildade vi en aktionsgrupp för fred i Mellanöstern. I den ingår riksdagsledmöter från fem olika partier. Ledande företrädare för de stora fredsorganisationerna finns med i personlig kapacitet, bl.a. Sveriges fredsråd och Svenska FN Vi vänder oss till FNs säkerhetsråd och alla medlemsländer, givetvis inkl. de krigförande parterna, med uppmaningen: -- Stoppa kriget nu. Fortsätt den avbrutna dialogen och förhandla om en fredlig lösning. Vi vänder oss till de krigförande parterna med uppmaningen: -- Irak måste lämna Kuwait. -- USA och dess allierade måste lämna arabiskt terrotorium; endast FNs fredsbevarande styrkor skall säkra vapenvilan och freden i regionen. Vi vänder oss till svenska regeringen med uppmaningen: -- Håll fast vid det viktiga beslutet att inte sända militära styrkor till kriget och verka aktivt för omedelbart eld upphör. -- Förklara att Sverige är berett att stå som värd för en internationell Mellanösternkonferens. -- Ta initiativet till en internationell plan för omfattande bistånd till alla länder i Mellanöstern som drabbats av krigets gissel. Verka aktivt för att stärka förtroendet för FN som internationellt organ för fred och säkerhet. -- Öka de humanitära insatserna till krigets offer i alla krigsdrabbade länder. Vi som bildat Aktionsgruppen för fred i Mellanöstern vädjar till alla enskilda och organisationer att stödja detta upprop och agera för att med alla fredliga medel som står till buds verka för en varaktig fred i Mellanöstern.

Herr talman! Jag vill gärna först göra alldeles klart det utomordentliga angelägna i Hans Göran Francks ärende. Det finns inga krafter som skall sparas för att åstadkomma fred i detta avskyvärda krig. Men jag uppfattar den deklaration som den nybildade aktionsgruppen avser att gå fram med och som den avser att kämpa för som en deklaration som inte är korrekt och därför är vilseledande. Jag skall vara precis. I den uppmaning som riktas till FNs säkerhetsråd säger man: ''Fortsätt den avbrutna dialogen och förhandla om en fredlig lösning.'' Den dialog som man påstår vara avbruten var en dialog som bestod i att Iraks diktator lät FNs generalsekreterare vänta i fyra timmar för att djupt genera honom innan han bryskt avvisades i sin fredsansträngning. Man får inte beskriva ett angeläget skeende på detta sätt. Det är ett av skälen till att jag inte kan tillträda denna deklaration.

Herr talman! Alla önskar vi fred i Mellersta Östern, men en fred utan villkor och utan att också Kuwait får sin självständighet kan inte jag -- och jag tror inte heller någon annan i mitt parti -- ställa upp på. Detta upprop för fred behandlar inte den frågan, vilket jag tycker är allvarligt. När det står att kriget skall stoppas nu, är det ett ovillkorligt krav som ställs i resolutionen. Jag undrar om de som har skrivit under resolutionen tycker att det hade varit riktigt att samma krav hade ställts 1943 -- stoppa kriget nu -- då Tyskland härskade över Frankrike, Norge, Danmark och stora delar av Östeuropa. Hade det varit rätt ögonblick att säga: Stoppa kriget nu och övergå till förhandlingar? Jag tror att man måste se till att de grundläggande målen nås före eller i varje fall vara en förutsättning för fredssamtal. Man kan möjligen säga att det är att göra sig löjlig över en felskrivning i denna resolution. Men jag tycker att det på något sätt är talande att där står uttryckligen: ''USA och dess allierade måste lämna arabiskt territorium.'' Är inte de som har skrivit under resolutionen medvetna om att bland de allierade ingår Saudiarabien, Egypten och Syrien. Begär ni att alla saudiaraber, egyptier och syrier skall lämna arabiskt territorium -- för att inte tala om alla kuwaiter? Det är en sådan brist på förståelse för vad det här verkligen handlar om att det är generande att denna resolution har lästs upp i den svenska riksdagen.

Herr talman! Jag uppfattar Nic Grönvalls inlägg så att han tyckte att detta upprop var angeläget. Men han hade den invändningen att sättet på vilket FNs generalsekreterare hade bemötts, när denne besökte Bagdad inte var korrekt utan nedvärderande för generalsekreteraren och för FN. Jag kan dela den uppfattning som Nic Grönvall ger uttryck för. Jag tycker inte att FNs generalsekreterare blev behandlad med den aktning som hade varit på sin plats. Men när man har sagt detta bör man också beklaga att FNs generalsekreterare reser till Bagdad först i elfte timmen. Han borde ha gjort det vid ett tidigare stadium. Han borde ha tagit mer tid på sig för att diskutera och framföra sitt ärende i Bagdad. Jag har själv varit i Irak och har själv varit med om att både framföra kritik och göra annat, vilket jag talade om i mitt första inlägg. En sak har jag i alla fall lärt mig: man får faktiskt inte ha bråttom om man skall kunna framföra sitt budskap, framför allt om man skall ha en chans att få gehör. Dess bättre är inställning till en lösning av konflikten mer positiv än som kommer till uttryck i Hadar Cars uttalande, som ju andas en viss grad av hätskhet i stället för en syn som kan leda till ett slut på kriget. Jag vill särskilt poängtera att Sovjets och USAs utrikesministrar gjorde ett gemensamt uttalande, som jag tyckte gick i positiv riktning. Det innebar en viss försiktig öppning till att få till stånd just ett eld upphör, som också vi är ute efter. När det till slut gäller frågan om Kuwaits självständighet framgick det alldeles klart av mitt anförande att det inte finns någonting alls att pruta på i det avseendet. Ett stopp på kriget skall följa en viss procedur, som det är angeläget att man iakttar.
Herr talman! Efter Hans Göran Francks senaste inlägg har jag det önskemålet att uttrycka att de som vill stå bakom denna skrivelse i varje fall i ärlighetens och korrekthetens namn lyfter ut den av mig kritiserade meningen och ensidigt till Irak riktar en mening av följande lydelse: Fortsätt den av er avbrutna dialogen och uppta förhandlingar om en fredlig lösning. Rikta den förklaringen till Irak och inte till FN!

Herr talman! Ett slut på kriget tror jag att det inte finns någon enda riksdagsman i denna sal som inte vill ha. Men jag tror också att den stora majoriteten av riksdagsmän säger att en förutsättning härför är ett slut på ockupationen av Kuwait. Det Hans Göran Franck och de som har skrivit under denna resolution underlåter är att sätta detta såsom ett krav. Därigenom sviker man FNs fredsansträngningar. Man ger dessutom ett stöd åt alla framtida diktatorer. De vet ju att det alltid finns opinioner som i efterhand accepterar allt sattyg som dessa diktatorer kan hitta på. Om kravet på araberna att lämna arabiskt territorium hade Hans Göran Franck ingenting att säga. Det finns kanske inte heller mycket att tillägga utöver vad jag redan har sagt. Jag blev däremot något upprörd när Hans Göran Franck i sitt inlägg ger ett intryck av att detta krig hade kunnat undvikas om FNs generalsekreterare hade agerat litet kraftfullare, hade åkt till Bagdad litet tidigare och kanske också hade gjort andra saker. När Hans Göran Franck gör FNs generalsekreterare indirekt om inte direkt medansvarig för kriget har Hans Göran Franck gått alldeles för långt. Herr talman! Slutligen noterade jag att Mona Franck var uppe och talade. Men lika litet som i den debatt om Sverige och den europeiska gemenskapen som nyss ägde rum här i kammaren hade statsrådet Sahlin någonting att anföra. I den förra debatten gick hon i alla fall upp och sade att hon var mycket intresserad och mycket kunnig. Men hon nöjde sig med det och hade ingenting i sak att tillföra debatten. I detta fall har hon tillfört debatten sin frånvaro. Det är talande att man överlåter åt oppositionens företrädare att bemöta de värsta tokerierna från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Det är verkligen inte fråga om några tokerier. Jag tycker att Hadar Cars har all anledning att ta det litet lugnare i den här frågan, som ju är så pass allvarlig. På två punkter vill jag faktiskt ge mina meddebattörer rätt: Det skall vara en justering. När det gäller det aktuella uppropet kunde man naturligtvis ha haft något längre tid på sig för att justera alla detaljer. Det är självklart att det skall stå ''de västallierade'', inte ''de arabiska länderna''. Naturligtvis behövs det en rättelse här. Det har alltså blivit ett fel, oavsiktligt. Tanken var ju att det rörde sig om de västallierade. Vidare är det riktigt, som Nic Grönvall sade, att dialogen avbröts till följd av det sätt på vilket den fördes dels i Genève, dels i Bagdad. När det gäller Genèvedialogen får man väl säga att det var ömsesidigt. När det däremot gäller Bagdaddialogen var Saddam Husseins uppträdande mycket olyckligt med tanke på en vidare dialog den gången. Jag skall kanske tillägga att Perez de Cuellar -- det har aldrig sagts, utan det rör sig om ett ganska demagogiskt uttalande av Hadar Cars -- självfallet inte är medansvarig genom det som hände under besöket i Bagdad. Att hävda någonting annat är att göra en illvillig tolkning av vad som har sagts här i talarstolen. Kvar står i varje fall nu det faktum att eftertankens kranka blekhet kommer fram i olika länder. Dess bättre kommer även en mera realistisk syn till uttryck bland stormakterna, och alltså också bland de ledande i USA och Sovjetunionen. Chansen att genom att skapa en stark opinion åstadkomma de här viktiga förändringarna är större än vi kanske tror. Freden måste faktiskt få en chans. Kriget har ju redan fått så tragiska och förödande verkningar att det nu av allt att döma finns en möjlighet att pröva på nytt.

Herr talman! I början av 1990 tycktes världen gå mot nedrustning, avspänning och fred. De dramatiska förändringarna i Östeuropa och den fortsatta utvecklingen i Sovjetunionen kom att innebära en ny politisk situation. Nedrustningspolitiken kröntes med framgång. Den resulterade i det kalla krigets slut och fick sin formella bekräftelse på ESK-konferensen i Paris i november 1990. Den positiva utvecklingen hade dock brutits dessförinnan genom Iraks grova brott mot folkrätten. Frågan om invasionen i Kuwait liksom frågan om FNs och USAs roll samt om de allierades storkrig mot Irak har behandlats i många inlägg tidigare här i dag. Hans Göran Francks analys och förslag kan jag bara instämma i. Det gäller såväl hans huvudanförande som hans repliker. Att läsa upp uppropet här i kammaren var dessutom alldeles utmärkt. Krisen i Mellersta Östern fördjupades och försvårades allvarligt, vilket har fått konsekvenser för mycket lång tid framöver genom de massiva insatser som har kommit att bli följden av detta krig. Det sannolika krossandet av Irak, med den sorts maktvakuum som då uppstår, kommer rimligen att resultera i att andra stater i området vill överta Iraks plats. Konfliktorsakerna blir inte undanröjda i detta krig. Därmed fortsätter konflikterna. Risken finns ständigt att det blir våldsamma förlopp, som ytterligare kompliceras genom att det blir ännu fler aktiva aktörer. Bertil Måbrink redovisade för några timmar sedan utförligt vänsterpartiets ståndpunkter, och det finns ingen anledning för mig att upprepa dem. När det gäller läget i Europa är det de mycket snabba förändringarna i Baltikum som tilldrar sig det största intresset hos oss i Sverige. Också detta har gjorts tydligt i debatten tidigare i dag. Själv var jag i Estland för två veckor sedan. Det intryck som jag har sedan tidigare förstärktes: Det är fråga om långsiktiga förändringar som sker med en kraft som knappast kan hejdas med militärt våld. Sovjetunionens kris -- med en havererad ekonomi och havererade politiska beslutsfunktioner -- gör att det beträffande det nuvarande systemet helt enkelt saknas kompetens att lösa den mängd av skärpta nationalitetsmotsättningar som nu har gjorts tydliga. I Sverige har vi, som sagt, ett särskilt intresse för de baltiska republikerna. Enigheten om att folken där själva måste få bestämma sin framtid verkar vara total. Följaktligen måste Sverige på alla sätt protestera mot varje försök att med militärt våld tvinga de baltiska republikerna kvar i unionen. Bakslagen i fråga om de tidigare positiva förändringarna har helt klart minskat viljan hos oss i Sverige att fortsätta diskussionen om vår egen nedrustning. Det är en reaktion som är lika beklaglig som den är förutsägbar. Det tidigare läget, där svenskt militärt försvar verkade sakna såväl pengar som fiender, har förbytts till ett läge där man åtminstone inte kan utesluta väpnade konflikter i vår omedelbara närhet. I sak är naturligtvis argumenten för att minska den militära andelen av vårt förvar lika starka som förut. Inga militära hot riktas mot Sverige. Risken för konflikter i vår närhet kan vi inte minska genom att själva rusta. Att sådana konflikter dessutom skulle vändas till aggression utåt verkar, som vi i vänsterpartiet ser saken, närmast vara uteslutet. Sverige skall fortsätta att verka för en reducering av de konventionella styrkorna i norra Europa, för att alla kärnvapen i området skrotas och för att vi får ett förbud mot besök av fartyg om man vägrar att uppge om fartyget i fråga är kärnvapenbestyckat. Detta måste så att säga gå hand i hand med att Sverige minskar sina militärutgifter. Svensk säkerhetspolitik skall helt enkelt i större grad bygga på att vi gör det som vi önskar att andra skall göra. En nedläggning av JAS-projektet och en minskning av försvarsutgifterna med 10 % skulle vara tydliga signaler om vilken utveckling vi vill ha. Herr talman! Säkerhetspolitiken kan inte frigöras från vårt förhållande till EG. Två partier i riksdagen är, som bekant, avgjorda motståndare till den nuvarande utvecklingen, nämligen vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna. Ett medlemskap är och förblir oförenligt med en utrikes och säkerhetspolitik som bygger på alliansfrihet och neutralitet. Det är nödvändigt med en folkomröstning i EG-frågan.

Herr talman! Under de två senaste åren har läget i Europa helt förändrats. Sovjetunionens nya utrikespolitiska inriktning har lett till ett öppet Europa, vilket vi alla naturligtvis hälsar med glädje. Det gör att vi har förhoppningar inför framtiden. Också situationen inom Sovjetunionen har genomgått stora förändringar tack vare glasnost och perestrojka. Det kunde jag själv konstatera vid den studieresa som riksdagens kristna grupp gjorde till Baltikum hösten 1989. Då rådde ordets frihet. Människors förhoppningar inför framtiden var mestadels ljusa, även om många klagade över den dåliga ekonomin och över bristen på varor och bostäder. Berättelserna om de många frihetsmanifestationerna, bl.a. den s.k. baltiska kedjan, gjorde djupa intryck på oss -- för att inte tala om alla personliga möten. Men visst fanns där också rädslan för en repression. Tyvärr har dessa farhågor besannats. De konservativa och militären närstående krafter tycks ha tagit över, och vi har sett resultatet av militärt våld och åtstramningar beträffande det fria ordet. Självfallet måste denna utveckling med kraft brännmärkas. Våldet är sällan någon lösning på uppkomna problem, och det gäller även Baltikum. En dialog och förhandlingar är den enda vägen när det gäller att åstadkomma bestående stabilitet och utveckling, den enda vägen när det gäller att åstadkomma rättvisa och frihet. Också utanför Europa har vi under de senaste åren sett flera exempel på en glädjande utveckling. Det räcker med att nämna Mandelas frisläppande och den fortsatta utvecklingen i Sydafrika. Tyvärr kan vi också här se exempel på motsatsen, nämligen kriget i Mellanöstern. Iraks annektering av Kuwait skall självfallet fördömas av Världssamfundet. Irak måste lämna Kuwait. FN har kunnat agera mycket aktivt tack vare anspänningen mellan supermakterna. Ändå känner man starkt tvivel inför FN-beslutet om ett accepterande av våld för att lösa konflikten. Sanktionerna borde ha fått verka längre. Nu fick vi aldrig svar på frågan om huruvida sanktionerna hade kunnat vara en lösning på krisen. Men nu är kriget ett faktum, och vår uppgift blir att verka för en begränsning av kriget i tid och rum. Statsministerns förslag, som har stått att läsa i bl.a. Aftonbladet, om ett tillfälligt eldupphör för att pröva Saddam Husseins vilja att dra sig tillbaka var ett riktigt förslag. Inga idéer får vara oprövade när det gäller att med fredliga medel lösa konflikten. Därför var det också riktigt av statsministern att i brevet till Hussein ta upp frågan om palestiniernas situation och frågan om en internationell konferens i denna fråga. Broderskapsrörelsen har framfört kravet på att regeringen inte skall lämna någon möda spard när det gäller att söka ett snabbt slut på kriget samt en fortsättning med en samlad fredskonferens för hela Mellersta Östern. ESK borde följas av MSK i denna region. Får vi inte en lösning på palestiniernas situation blir det aldrig fred i regionen. Det borde drygt 40 års historia ha lärt Världssamfundet, inkl. Israel. Av den beskrivning som görs här av utvecklingen torde framgå att fredsarbetet ytterligare behöver stärkas. Det kan för övrigt aldrig bli tillräckligt starkt. Militarismen runt om i världen behöver däremot inte förstärkas. Den är redan för stark, och alla insatser behövs för att försvaga den. I stället måste nedrustningssträvandena stärkas. Krig löser sällan eller aldrig några problem. Det återstår att se hur det blir den här gången i Gulfen. Det är förhandlingar och en dialog som ger stabilitet och framgång för Världssamfundet. I skuggan av kriserna i Mellersta Östern och i Sovjet går fredsarbetet vidare i Europa. ESK processen är här grundläggande. Undertecknandet av Parisavtalet om en gemensam säkerhet var en fin framgång. Det är just gemensam säkerhet, inte avskräckning, som kan ge världen en bestående fred. Nu måste arbetet drivas vidare inom ESK för ett utvecklat säkerhetsavtal. Att ESK-processen lyckas är enligt min mening nödvändigt för att Sverige skall kunna medlem i EG. Vi kan inte gå in i EG om EG utvecklas till eget säkerhetsorgan där man har en gemensam försvarsmakt. Vår neutralitet, som enligt mitt sätt att se saken är vidare än ett neutralt förhållande mellan supermakterna, måste ligga fast för framtiden. Men också insatser från svensk sida är angelägna i arbetet för en bestående fred. De har inte samma tyngd som vårt deltagande i FN-maskineriet, i ESK-processen resp. när det gäller vårt närmande till Europa, men är för den skull rakt inte oviktiga. Sverige har alltid försökt att medverka till fredliga lösningar på konflikter. Också när det gäller att finna metoder som är generellt tillämpbara har vi varit aktiva, senast inom ESK. Sverige har där tillsammans med andra NN-stater tagit initiativ till en metod för ett fredligt biläggande av tvister, baserad på principen om obligatorisk tredjepartsinblandning. Men det finns samtidigt anledning att framhålla vikten av den geografiska begränsning av de initiativ som FN rep.- ESK ramen erbjuder. Konflikter inom stater kan inte hanteras särskilt väl inom dessa organ. För att möta etniska och andra konflikter inom stater behövs det kompletterande organ. Någon form av medlingsinstitut -- gärna i mindre institutionaliserade former, möjligen i form av ett nätverk av personer -- skulle kunna innebära ett viktigt bidrag till fredliga lösningar på uppkomna konflikter som inte har kunnat lösas internt. Regeringen måste ta tag i den här frågan och komma med förslag. Riksdagen har tidigare begärt en redovisning. Sverige bör ligga i täten när det gäller att visa att nedrustning går att genomföra utan att människor för den skull behöver drabbas av arbetslöshet. Tyvärr, kanske man skall säga, sysselsätter det militärindustriella komplexet ett betydande antal människor. Man har påbörjat ett arbete med att bygga upp en internationell kunskapsbank beträffande försvarsindustriell omställning vid nedrustning. Institutionen för freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet är inblandad i detta arbete. Genom kunskapsbanken samlar vi på oss praktiska erfarenheter av en övergång från militär till civil produktion eller av en nedläggning av militära enheter. Det är angeläget att vi får en lösning beträffande formerna för ett realiserande av kunskapsbanken samt att arbetet skjuter fart. För trovärdighet i det fortsatta arbetet för fred och nedrustning måste Sveriges vapenexport anpassas till de villkor denna del av utrikespolitiken ställer. Exemplen är otaliga på hur svenska vapen hamnar i orätta händer. De riktlinjer som finns i dag måste skärpas och lagfästas. Arbetet pågår i regeringen och måste enligt min mening påskyndas. Det har redan dragit ut på tiden. Det finns förslag, bl.a. antagna på den socialdemokratiska kongressen, som regeringen kan bygga sin proposition på. Den förändrade utvecklingen i Europa och vårt engagemang och ansvar för nedrustningsarbete är några skäl för att tänka om avseende JAS projektet. Det kan inte vara rimligt att man med tanke på de enorma kostnadsfördyringar som kommit fram fullfölja detta projekt. Det bör avbrytas efter delserie 1, dvs. 30 levererade plan, som vi redan i kontrakt är låsta till, detta särskilt i perspektivet av pågående nedrustningar i flera länder. Vi får i stället förlänga livstiden på vårt På sikt bör, enligt broderskapsrörelsens uppfattning, Sverige byta försvarsdoktrin och gå över till vad vi kallar ett icke-provokativt förslag. Det bygger på att de tunga systemen byts ut mot lättare, rörligare och billigare, och det bygger på färre stridsflygplan, stridsvagnar och krigsfartyg. Målsättningen är att göra vår region i norr till en fredszon med välutvecklade strukturer för fredlig konfliktlösning. Värnplikten bör ersättas av en allmän freds och försvarstjänst, en form av totalförsvarstjänst med utrymme även för vad vi skulle kunna kalla samhällstjänst. Ytterligare en viktig pusselbit i ett samlat fredsarbete utgör folkrörelsernas insatser. Ett aktivt opinionsarbete, omfattande studier och forskning, får inte underskattas. Utan ett brett folkligt och levande stöd blir regeringens insatser svagare. Den är därför med beklagande som jag i årets budget kunnat konstatera att anslaget till information, studier och forskning om freds och nedrustningssträvanden för andra året i rad fjärmar sig från enpromillesmålet -- en promille av de samlade försvarskostnaderna. Det här måste vara fel signal. Budgetläget är minst sagt ansträngt, men ändå. Visst hade det varit möjligt att prioritera detta högre och skrapa fram någon miljon till. Nu får vi vänta ut riksdagens hantering av den här frågan. Till sist vill jag säga att biståndet också är ett angeläget område, dvs. att man ser relationen mellan norr och söder. Det måste vara möjligt att hävda enprocentsmålet och slåss för det. Jag hoppas att vi skall kunna ta oss ur den här ekonomiska krisen och bygga vidare för att få fram ett större bistånd.

Herr talman! Jag läste häromdagen ett inlägg från talmannen där han gav uttryck för en känsla att han tyckte att plenisalen var något för stor. Och i stunder som de får man en känsla av att det ligger något i dessa påpekanden. Så till ämnet. På något sätt måste det kännas litet egendomligt för vår arbetsmarknadsminister Mona Sahlin i tider som dessa. Hon kan ju, herr talman, inte vara främmande för att ganska många människor ute i landet går och funderar över en del påståenden som har framkommit i den politiska debatten under ett antal månader och kanske år. Det är några påståenden som på något sätt inte riktigt går ihop med de fakta som man ser redovisade i dag. För det första har man alltid hört att socialdemokratin vill värna den fulla sysselsättningen. För det andra har man under många år, sju--åtta år, under den mest intensiva högkonjunktur som vi har sett sedan efterkrigstiden, fått höra att den politik som regeringen har bedrivit, den s.k. tredje vägens politik, har varit sällsynt framgångsrik. För det tredje möter dessa människor, i norr, söder, öster och väster, i tidningarna, media, de svarta rubrikerna om varsel som ökar i omfattning och som når rekordnivåer. Människor frågar och tänker när de sitter hemma eller på sina arbetsplatser, eftersom de inte är alltför dumma, och de kommer fram till att några av dessa saker inte riktigt hänger ihop, det stämmer inte riktigt. De ser ändå verkligheten. Det får väl lita på uppgifterna om varslen. De kan ju bekräftas på olika sätt. Och de har nog en tro på att socialdemokraterna har ett ärligt uppsåt att bekämpa arbetslösheten och värna en full sysselsättning. Jag tror säkert att det goda uppsåtet finns hos alla partier, även hos socialdemokraterna. Då kan det andra påståendet, nämligen att den tredje vägens politik har varit sällsynt framgångsrikt, inte stämma. Det finns en viss logik i detta resonemang. Människorna drar nog de rätta slutsatserna av detta, nämligen att den tredje vägens politik har varit föga framgångsrik när det gäller att långsiktigt värna och trygga förutsättningarna för en god sysselsättning. Och det är Mona Sahlin och hennes regeringskamrater inom socialdemokratin som ensamma bär ansvaret för att det brister i förutsättningarna för att värna den fulla sysselsättningen. Det är de unga, som är på väg att få fostfäste på arbetsmarknaden, som inser detta. Det är de gamla, som kanske i något slags solidaritet med de yngre lämnar arbetsmarknaden ett antal år tidigare och som känner att det faktiskt är den socialdemokratiska regeringen som ensam bär ansvaret för att deras liv kanske kommer att gestalta sig litet annorlunda än de tänkt sig. Vi skall inte tala om de handikappade som har det kanske allra sämst på arbetsmarknaden. Det är de unga handikappade som vet och kommer att få veta att det är svensk socialdemokrati som brister därvidlag. Det behövs en ny politik. Det behövs, som vi moderater kallar en ny politik Europavägens politik. Den innebär inte en passiv anpassning till det övriga Europa utan en vilja att aktivt forma framtidens Europa. Det är en politik som syftar till att lägga en stabil grund för lönsam produktion i Sverige, som ger en signal om att det är bra att investera i Sverige, för svenska företag och även för utländska företag. Det behövs en politik för kompetensutveckling genom ett bra utbildningssystem -- ungdomsskola och även fortoch vidareutbildning för äldre arbetskraft. Och det är en politik som gagnar arbetslivets förnyelse och utveckling. Vi moderater är övertygade om att Europavägens politik skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen. Då utvecklas Sverige, och hela Sverige får en chans att leva bättre. Detta oaktat, herr talman, behövs självfallet en arbetsmarknadspolitik, men en arbetsmarknadspolitik där styrkan i politiken kanske inte främst ligger i hur många miljarder kronor den innehåller och hur stora procentuella påslag olika delposter innehåller jämfört med tidigare budgetpropositioner, etc. Jag skall ta upp ett par punkter som vi moderater menar är utomordentligt centrala för en väl fungerande arbetsmarknadspolitik. Den allvarliga situationen på arbetsmarknaden motiverar frågan: Varför är socialdemokraterna så utomordentligt envisa i sitt nejsägande till att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring? Moderata samlingspartiet har vid ett flertal tillfällen tagit upp denna fråga och sagt att det inte kan vara rimligt att nära en miljon människor står utanför detta grundläggande skydd mot arbetslöshet. Min fråga kanske låter cynisk, men jag undrar: Vems intressen värnar socialdemokraterna, är det de arbetslösas eller är det de fackliga organisationernas intressen som socialdemokraterna vill tillmötesgå? Är det just rekryteringsargumentet inom fackföreningarna -- är ni med i facket har ni också möjlighet att få en arbetslöshetsförsäkring och vara försäkrade mot arbetslöshet -- som är det tyngst vägande skälet? Vi finner det fullständigt orimligt, inte minst i tider som dessa då vi har så många människor som är på väg att ställas utanför arbetsmarknaden -- 4--5 % nämner LO självt i sina dystra prognoser -- att man konsekvent säger nej till våra önskemål om en sådan arbetslöshetförsäkring? Jag skulle gärna vilja höra arbetsmarknadsministern utveckla argumenten för varför hon anser att nära en miljon människor skall ställas utanför detta trygghetssystem. Vi moderater menar vidare att en väl fungerande arbetsmarknadspolitik måste innebära ökad tillgång på kompetens när det gäller att förmedla arbete. Vi vet att det görs goda och gedigna insatser på landets arbetsförmedlingar. Men det råder inget tvivel om att vi skulle få en större variationsrikedom, ett bättre samspel och en koppling mellan utbud och efterfrågan om vi tillät olika former av enskild arbetsförmedling. Vi menar också att det är nödvändigt att vi får en större yrkesmässig rörlighet. Det kan vi få genom ordentliga insatser för kompetensutveckling. Jag tror att de insatser som bl.a. AMU har gjort är bra. De går att vidareutveckla. Vi tror också att det är nödvändigt att göra ytterligare insatser för de handikappade. Vi noterar med glädje, herr talman, att det i regeringens proposition nu finns klart angivet att flexibla lönebidrag är bättre än den tingens ordning vi har haft tidigare. Då får fler handikappade del av detta stöd. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: Varför har svensk socialdemokrati under så många år dröjt med att införa detta system, som faktiskt skulle ha inneburit att flera handikappade kunnat få del av detta stöd? Det är en fråga som kammaren bör kunna få svar på.

Herr talman! Sverige befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris. Det är inga nya problem. De har varit kända i många år, men regeringen har tyvärr inte tagit varning av situationen. Problemen har också dolts av lång internationell högkonjunktur. Men nu är problemen akuta. Svenskt näringsliv kan inte konkurrera på världsmarknaden. Sedan 1982 har löneökningarna i Sverige varit högre än i konkurrentländerna. Detta har medfört en urholkning av konkurrenskraften, företag har lagts ned eller flyttat utomlands, och arbetslösheten skjuter i höjden. Den svenska ekonomin är i obalans. Den kännetecknas av låg tillväxt, alltför höga pris och kostnadsökningar, otillräckligt sparande och brist på förnyelse inom den offentliga sektorn. Dessa orosmoln har varit kända i många år, men regeringen har inte vidtagit några åtgärder. Den avgående finansministern, Kjell-Olof Feldt, varnade för ''arbetslöshetens stålbad''. I dag är detta en realitet. I november förra året registrerade AMS de högsta varselsiffrorna någonsin. I morse meddelade Ekot att 11 000 människor har varslats i januari. Det är den högsta siffran sedan man började mäta på 60-talet. Värst drabbas självklart glesbygdslänen, men även Blekinge, Västmanland och storstäderna börjar känna av krisen. Antalet kvarstående lediga platser rasar i en takt som påminner om 30-talet. Sysselsättningen minskar både i industrin och inom den offentliga sektorn. Prognoserna är mycket dystra. AMS spår 3 % i slutet av 1991, andra bedömare talar om 4 och 5 %. Sannolikt slår socialdemokraterna sitt eget rekord från 1983 redan i år. Det är faktiskt ett uselt betyg åt den förda politiken. Under alla år av internationell högkonjunktur har socialdemokraterna förött landets ekonomi och skapat efterkrigstidens brantaste nedgång i sysselsättningen. Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har ingenting lärt av forna tider. 1975--1976 var kostnadsutvecklingen likartad i landet. Svenska företag kunde inte konkurrera, stora strukturproblem fanns i landets industri osv. I dag är situationen i stort sett densamma. Trots varningar och åter varningar har regeringen låtit kostnadsexplosionen rulla på. Inte ens regeringens egen finansminister fick gehör. Nu skyller man utvecklingen på arbetsmarknadens parter. Självklart har de ett ansvar, men huvudansvaret åvilar självklart regeringen och dess oförmåga att klara den ekonomiska politiken. Herr talman! Vem drabbas nu av detta? Jo, naturligtvis de svaga grupperna i samhället och de mest utsatta delarna av vårt land. I augusti träffade jag en skräckslagen arbetsmarknadsminister i Kramfors skulle läggas ned, med flera hundra arbetslösa som resultat. Jag förstår att det inte kan vara lätt att möta många hundra arbetslösa i en ort som Kramfors. Därtill kommer att varslen i Västernorrland redan i maj 1990 utgjorde en tredjedel av alla varsel i landet. Av erfarenhet vet vi att lågkonjunkturen alltid slår hårdast i glesbygdslän, där lönsamheten är låg eller där kostnadsläget är högt. Inte heller den varningen togs på allvar av regeringen. I dag sprider sig varslen, som vi har hört, till län som av tradition har haft en god arbetsmarknad. Nya grupper drabbas. Det är privatanställda tjänstemän, arbetare hos underleverantörer i Sydoch Västsverige och det är anställda på orter med stor andel offentligt anställda. Herr talman! Hade regeringen lagt om den ekonomiska politiken i tid, hade situationen varit en helt annan. Våren 1988 föreslog folkpartiet liberalerna en stramare finanspolitik i kombination med tillväxtstimulerande åtgärder. I stället föreslog regeringen nya reformer, som inte behövde finansieras. Valrörelsen närmade sig och då kunde man kosta på sig vad som helst för att rädda makten. Nu ställer regeringen allt hopp till Rehnbergkommissionen. Nu måste ett centralt stabiliseringsavtal fram. Hittills har detta inte lyckats. Nu prövar regeringen med någon form av lagstiftning. Jag undrar bara: Vad skulle en socialdemokrati i opposition ha sagt om ett dylikt förslag? Herr talman! En grundläggande tanke hos oss liberaler är att arbetslöshet aldrig får vara ett medel i den ekonomiska politiken. Arbetslöshet är slöseri med både mänskliga och ekonomiska resurser. I regeringens budget visar regeringen inte bara sin passivitet, utan också sin oförmåga att hitta nya vägar för att möta problemen. Folkpartiet liberalerna hävdar att de svaga i samhället måste skyddas i första hand. I dag finns 8 000 fler förtidspensionärer än 1988. Bland de handikappade vet vi att 70 % saknar någon form av sysselsättning. Folkpartiet har år efter år påpekat att Samhall bör få öka intagningen motsvarande den offert som de brukar lämna in varje år. Där måste de gravt handikappade prioriteras. Samhall borde kunna bereda även dessa en plats i arbetslivet. Äntligen har regeringen insett att socialförsäkringen kan användas till rehabilitering och arbete. Det är bra, men varför har ni dröjt så länge med det? Vi i folkpartiet har föreslagit flexibla lönebidrag. Det är bra att ni har accepterat det nu. Men jag skulle vilja fråga: Skall lönebidrag kunna utgå med en högre procentsats också på den privata arbetsmarknaden, eller hur är det tänkt? Inom kultursektorn och i föreningslivet finns många lönebidragsanställda. Jag frågar arbetsmarknadsministern vad ni ämnar göra med dem om de inte kan vara kvar i föreningarna när det kommer att kosta mer. Skall de kastas ut i arbetslöshet då? Ungdomar som är nytillträdande på arbetsmarknaden drabbas speciellt hårt. Här måste inte bara arbetsmarknadspolitiska insatser till. Det är viktigt att de får möjligheter att bygga på sin kompetens. Därför behövs AMU som det reguljära utbildningsväsendet. Vi föreslår också att platserna vid högskolan skall ökas rejält. I Sverige har vi en stor andel förvärvsarbetande kvinnor. De är ofta lågutbildade och arbetar inom branscher som kan drabbas av strukturomvandling. Det är viktigt att dessa kvinnor får vägledning mot nya yrkesområden och att de genom utbildningsinsatser får den kompetens som behövs för dessa jobb. Herr talman! Jag återkommer till några andra saker. Jag skulle vilja avsluta med att säga att socialdemokraterna har hävdat att de är de enda som kan klara sysselsättningen. I dag är situationen faktiskt en annan. Årets budget ger inga progressiva förslag till hur sysselsättningen skall räddas. Socialdemokratin har råkat in i ett hörn genom att föra en slapp ekonomisk politik. Jag frågar arbetsmarknadsministern: Vilka åtgärder ämnar ni vidta för att få balans i ekonomin och rädda sysselsättningen?

Herr talman! Under några månader har ovanligt många talat om och fört debatt om arbetslöshetens stålbad. Man får också notera att vissa debattörer, nästan med en viss förväntan, ser fram emot arbetslöshetens stålbad. En del säger att det är oundvikligt och normalt att vi får en arbetslöshet som motsvarar genomsnittet i EG-länderna. Men, herr talman, det som också slår en är att ingen av dem som debatterar om stålbadet har någon som helst tanke på att för egen del behöva krypa ned i badet. Jag tror inte att de har några anhöriga heller som riskerar arbetslöshet. Jag tror knappast ens att de har bekanta som de tror kommer att beröras av det här stålbadet. Egentligen tycker jag att en del av dem inte är riktigt kvalificerade att föra den här debatten. För det råder inget tvivel om att långvarig arbetslöshet, speciellt för unga människor, är att likna vid en massiv människoförstöring. Nej, herr talman, de som nu ser lögardagen, som man kan säga på mitt språk, närma sig är i stort sett samma grupper som de senaste dagarna har kunnat notera att de är förlorare i t.ex. skattereformen. Det är landsbygdsboende med lång väg till jobbet, det är deltidsarbetande kvinnor, det är handikappade, det är ungdomar, ja, det är lågavlönade i allmänhet. Då måste man fråga sig: Är det dessa som har stått för de stora löneökningarna? Är det dessa som har orsakat löneglidningen? Mitt svar är ett bestämt nej. De som har stått för de jättehöga löneökningarna, som har glidit iväg med kanske 5 000, 10 000, 15 000 i månaden, är just de som inte tänker och inte behöver kliva ned i arbetslöshetens stålbad. Det är egentligen djupt orättvist att det blir de som just ingenting har fått av något som blir förlorarna. De som har dragit i gång de stora löneglidningarna behöver inte riskera alltför mycket för egen del. Den här frågan har också en klar regionalpolitisk profil. Man redovisar arbetslöshetstal i form av genomsnittssiffror. Det säger egentligen förfärligt litet. Ligger t.ex. Stockholmsregionen kvar på arbetslöshetstal under procenten, hjälper det ingenting om Norrlands inland, delar av Dalsland, m.fl. ligger på 6--8 %. Då sker löneglidningen och det blir inte stopp på den utveckling som borde ske litet lugnare. Så här ser verkligheten ut efter åtta års vandring på socialdemokraternas tredje väg. Som bekant var det en väg som skulle leda från svångrem till svängrum. Men man måste notera att svångremmen nu dras åt litet värre än någonsin runt -- får man nog säga -- miljontals invånare i vårt land. Detta är ju inte trevligt. Jag blev därför litet förvånad över den här stora valupptakten där socialdemokraterna på nytt försöker blåsa upp sig som den fulla sysselsättningens utkorade profeter. Det är inte riktigt sant, som jag ser det, för det går ju inte att komma ifrån att regeringen aldrig kan svära sig fri från ansvaret för den arbetslöshet som nu hotar. Centern anser att den lediga kapacitet som uppstår nu, när sysselsättningen viker, måste användas offensivt. Centern anser att vi på bred front måste satsa på infrastrukturella investeringar i vägar och järnvägar över hela landet. Centern anser att regionalpolitiken måste rustas upp i stället för att rustas ned -- som faktiskt regeringen föreslår och som den tyvärr ser ut att få stöd för i riksdagen. Centern anser också att alla möjligheter måste utnyttjas för att höja kunskapsnivån på fred front. Därvidlag har statsrådet skrivit en hel del som är bra. Men vi anser att det inte minst behövs en ordentlig satsning på våra mindre högskolor. Det är inte statsrådets ansvarsområde, men det är ändå viktigt med hänsyn till statsrådet ansvarsområde. Herr talman! Det är vettigt att ta vara på resurser. Vi föreslår därför att sammanlagt 5 miljarder snabbt skall anslås till framför allt väg-, järnvägsoch utbildningsinvesteringar, och i första hand riktas till de områden där sysselsättningen viker. Det kommer att skapa framtidstro. Det är humant att hjälpa människor som drabbas. Nu ställs, fru statsråd, solidariteten på prov.

Herr talman! Arbete åt alla kommer att bli 1990 talets huvudfråga. För arbetarrörelsen och för vänsterpartiet är rätten till ett meningsfullt arbete en viktig del av den generella välfärdspolitiken. Regeringens fortsatta högervridning i den ekonomiska politiken har till sin yttersta konsekvens blivit att sysselsättningsfrågan inte längre är den övergripande politiska frågan. Det innebär en stor fara för ökad arbetslöshet. Inflationsbekämpningen är överordnad sysselsättningsmålet arbete åt alla. Syftet är att med arbetslöshetsinstrumentet begränsa löneökningar och höja vinsterna. Regeringen har klart uttalat att arbetsmarknadspolitiken fortsättningsvis begränsas till åtgärder för den enskilda individen som hotas av arbetslöshet eller är arbetslös. Någon generell efterfrågestimulans för att förhindra arbetslöshet är inte aktuell enligt regeringen. Vänsterpartiet är naturligtvis positivt till de ökade resurser till utbildning och rehabilitering som regeringen föreslår, men vi är kritiska till att man vill begränsa möjligheten till beredskapsarbeten, för den möjligheten kan vara ett bra instrument i vissa lägen. Tillsammans med en rättvis fördelningspolitik och den generella välfärdspolitiken är arbete åt alla den övergripande politiska målsättningen vid fördelningen av landets resurser. Det är viktigt att motverka ökad arbetslöshet och redan nu ta itu med sårbarheten i det svenska näringslivet, i perspektivet av den lågkonjunktur vi börjar uppleva. Landets ekonomiska politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa arbetslösheten. Förutom att den ekonomiska politiken på alla sätt skall befrämja arbete åt alla är det nödvändigt att statsföretag, löntagarfonder och regionalpolitik omvandlas till redskap för en arbetsskapande politik. Herr talman! Till arbetsmarknadspolitiken hör också arbetsrättslagstiftningen. I dag talas det om det goda arbetet. Frågan är: Vad menar man med det, och för vem? Från regeringens sida angriper man hela tiden de arbetande och de fackliga organisationerna -- med exempelvis Rehnbergs kommission och den Nicklassonska utredningen, och vad som komma skall. Frågan måste bli: Är detta en god socialdemokratisk politik? Är det på så sätt man skall skapa det goda arbetet? Med stor förvåning ser vi olika regeringsrepresentanter överträffa varandra med olika hot mot de fackliga organisationerna och de arbetande -- att sköter man sig inte så kommer regeringen att straffa de arbetande med olika typer av lagstiftning. Vad är arbetsfrämjande i detta? Ger det mera jobb? Borta är den tid när den socialdemokratiska regeringen lyssnade på de arbetande, på deras problem och på möjligheter till lösningar. Nu tycks det som om regeringen lyssnar mer på SAF och dess propagandaapparat -- och inte att förglömma EG Vad kommer att hända, vid en EG-anpassning, med arbetsmarknadsförsäkringarna och den arbetsrättslagstiftning vi har i dag? Från vänsterpartiets sida tror vi att det är fel väg att gå, särskilt i ett läge där arbetslöshetssiffrorna är på väg upp och hotet om uppsägningar också ökar. Om man skall eller vill skydda de arbetande och de fackliga organisationerna, så är det inte genom att försvaga deras verksamhet och möjligheter att påverka arbetsprocessen och beslutsprocessen, utan tvärtom genom att stärka deras verksamhet gentemot arbetsgivarna. Århundradets skattereform skulle ge dynamiska effekter. Människorna skulle arbeta mer. Nu får man inget arbete alls, som det ser ut. Talet om en nedskärning inom den offentliga sektorn har också drabbat människor. Arbetsmarknadsministern vet att en sådan nedskärning kommer att slå oerhört hårt mot den kvinnliga arbetskraften, för det är inom den offentliga sektorn som de flesta kvinnorna arbetar. Sysselsättningen är A och O för människornas utveckling och frigörelse. Under 60 och 70-talet drevs frågan om lön att leva på. Samma fråga är i dag aktuellare än någonsin, när allt fler människor måste leva på bidrag. På det sättet har vi beträtt en felaktig väg. Jag hoppas att regeringen tar itu med dessa problem.

Herr talman! Sysselsättningspolitik var ämnet för den här debattrundan. Rubriken i sig själv säger ju en del. Är det sysselsättningspolitik vi håller på med? Ja, då måste det till en radikal förändring i nuvarande sätt att se på frågan. En hemarbetande småbarnsförälder är t.ex. fullt sysselsatt, men har för den skull inte något lönearbete eller någon lön för sitt jobb. Enligt maktutredningen består Sveriges maktelit inom politik, förvaltning, näringsliv, organisationer, massmedia, vetenskap och kultur av 2 123 personer. 13 % är kvinnor. Den högsta andelen kvinnor finns inom politiken, där miljöpartiet och folkpartiet för övrigt toppar. Lägst är andelen inom näringslivet, där det endast är 1 % kvinnor. Detta tycker jag talar ett ganska tydligt språk, som visar att trots de satsningar som har gjorts för att öka det kvinnliga inflytandet och kvinnors möjligheter har vi en lång väg kvar att gå och har ännu inte lyckats speciellt bra. Herr talman! Kvinnornas roll på arbetsmarknaden har alltid varit i underläge. Den ofta dubbla rollen, att fostra barn och kombinera detta med arbete, är en slitsam uppgift. Kravet på kortare arbetstid har många gånger rests av kvinnor. I den allt kärvare ekonomiska situationen för lågavlönade måste tyvärr ofta ropen tystna. Ingen kvinna orkar engagera sig i samhällslivet utanför arbete och familj. Ibland har kortare arbetstid varit uppe som en solidarisk arbetsfördelning. Detta är någonting som borde vara drivande just i lågkonjunkturer. Att alla som vill arbeta kan få arbeta något är ju betydligt bättre än att vissa skall få arbeta alldeles för mycket. Inom vårdsektorn drabbas just nu de deltids och timanställda hårt av nedskärningarna inom vården. Självklart kommer detta att drabba människor ekonomiskt och socialt. Kontakt med arbetskamrater är i dag viktig för många. Vi har ju i det samhälle vi lever i fostrats till att mycket av vår självtillit ligger i att ha ett arbete. Denna inställning måste vi naturligtvis tänka oss att förändra. Vi kvinnor är både värdefulla och viktiga, framför allt kanske för våra barn, men också för det ideella arbetet, vilket många gånger utförs av kvinnor. Sex timmars arbetsdag har det från regeringens håll varit ganska tyst om den senaste tiden. Det finns i Kiruna ett s.k. projekt som jag tycker talar sitt tydliga språk. Man har dragit ned arbetstiden till 30 timmar per vecka. Detta har lett till dels att de kvinnor som arbetar inom vården mår bättre, bl.a. med mindre sjukskrivningar som följd, dels att de som får vård anser att de får en bättre vård än vad de tidigare har fått. Båda de här uppgifterna är ju talande i sig, och man borde faktiskt fundera kring dem betydligt mer. Vi fick ju för inte så länge sedan en äldreomsorgsplan där det bl.a. stod att det var för många som arbetade deltid inom äldreomsorgen. Eftersom många inte orkade arbeta heltid måste man skapa sysselsättningar för att fylla upp tiden, så att det blev heltid för kvinnorna. Det tycker jag verkar vara helt vansinnigt. Det måste ju vara en mycket bättre väg att dra ned arbetstiden så att man har en heltid på 30 timmar per vecka och arbetstagare som trivs med sina jobb och mår bra.

Såvitt jag vet är detta fortfarande knutet till A-kassepoäng. Det innebär att många kvinnor som t.ex. har arbetat som timanställda helt ställs utanför möjligheten till utbildning, eftersom de kanske inte har observerat att de borde ha varit med i A-kassan. Jag undrar om den ökade AMS utbildningen kommer att ge alla som behöver den möjlighet att på lika villkor vara med i utbildningen. Det finns en annan grupp som propositionen tar upp och som jag tycker borde ha analyserats mer innan man lägger ett förslag. Det gäller de lönebidragsanställda. Här föreslås en snabb förändring, som innebär att man inom budgeten skall få plats med fler lönebidragsanställda. Utan någon som helst konsekvensanalys undrar jag hur detta kommer att slå. Vi har i dag ett skattestopp för kommunerna. Många kommuner bidrar till den här lönebidragsanställningen. Föreningarna har genom ändrade skatteregler osv. fått ett ganska kärvt läge. Resultatet kan ju faktiskt bli att föreningarna inte är så intresserade av att ha fler lönebidragsanställda. Då blir det ju inte speciellt bra om man försöker öka antalet lönebidragsanställda inom ramen. Jag skulle vilja veta hur det egentligen är tänkt. Såvitt jag vet omprövas de här bidragen varje år. Det innebär ju att det kan bli en mycket snabb förändring för kommuner och föreningar. En annan fråga som varit uppe och som är aktuell för tillfället gäller tillfällig arbetskraft från våra grannländer utanför Norden. Stockholms länsarbetsnämnd avvisar ansökningar från bl.a. polsk arbetskraft som har varit här flera somrar och arbetat och som nu på grund av det rådande arbetsläget inte skall få komma till Sverige och arbeta. Då undrar jag hur detta stämmer med den debatt som vi har haft här och regeringens tvärkast i EG-frågan. Sverige skulle bli medlem, och medlemskapet innebär fri rörlighet av människor, tjänster, kapital och varor. Just den fria rörligheten av människor har ju anförts som något väldigt stort och positivt i denna fråga; man hänvisar till våra tågluffande ungdomar. Men då är frågan: Skall detta bara gälla oss i Sverige? Är det bara vi som skall vara rörliga och få arbeta, eller skall det omfatta även andra? Hur har man tänkt sig att det skall bli om vi blir medlemmar och trycket ökar? Det är frågor som är mycket aktuella och som det i dag inte finns någon konsekvensanalys på. Det är mycket märkligt att man stoppar arbetskraft samtidigt som man pratar om att man vill ha en rörlig arbetsmarknad i hela Europa.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag gjorde precis samma reflexion som den Börje Hörnlund inledde med, nämligen att man ibland får känslan av att det nästan är med en viss förväntansfull spänning som vissa företrädare ser fram emot det stålbad som man med så ödesbestämd skicklighet har förutspått i så många år. Detta är ju inte något som har dykt upp i debatten helt plötsligt.

Jag vill också säga att till skillnad från moderaternas och folkpartiets företrädare här i kammaren agerar vi som politiker utifrån vetskapen att det är vi som lever här och nu som kan påverka och i slutändan till stor del avgöra om vi kan och skall ha en låg arbetslöshet och en hög sysselsättning i vårt land. Det finns inget ödesbestämt i den här utvecklingen, utan det är upp till oss. Det är därför vi är politiker. Det är därför jag är socialdemokrat. Det är också därför jag vet att jag har ett ansvar som jag måste fullfölja. Så jag vill betona det som några varit inne på: Självklart har jag och regeringen ett stort ansvar för den ekonomiska politiken och också för hur arbetsmarknaden ser ut i dag och har förhoppningsvis det ansvaret för många år framöver. Men för mig är arbetsmarknadspolitiken också en fråga om solidaritet, och Börje Hörnlund var inne litet på det. Inte för att jag har känt mig speciellt vettskrämd, som jag tror att Sigge Godin uttryckte det, men det räcker med att vara ute i landet för att se vad även en liten uppgång i de generella siffrorna för arbetslösheten i landet betyder för människor, för orter och för regioner. Det är därför jag tycker så innerligt illa om mångas sätt att resonera, att en litet högre arbetslöshet är väl inte så farligt, utan den kan vi tåla. Vi ligger ju fortfarande så mycket under det som är det vanliga ute i Europa. Det är en mycket falsk och omänsklig syn, eftersom vi vet att de starka regionerna, som Stockholm, kan ha en mycket låg arbetslöshet, medan man på orter i Västernorrland, Blekinge eller Jämtland har det väldigt mycket jobbigare. Jag vill också säga så här inledningsvis att vi har ett på många sätt väldigt framgångsrikt 80-tal bakom oss. Moderaterna har en tendens att nu beskriva detta som det förlorade årtiondet. Jag vill bara påminna om vilken skillnad i förutsättningar vi har i dag när det gäller vår arbetsmarknad mot hur det var i början av 80-talet. Jag vill påminna om att under dessa s.k. förlorade år har det tillkommit 400 000 heltidsjobb i Sverige. Det fanns andra partier som lovade jobb hit och dit. Det gjorde inte vi, men vi har medverkat till att det faktiskt har blivit så många fler heltidsjobb. Vi har i dag en högre sysselsättningsandel i Sverige än vi någonsin tidigare har haft. Detta har skett under 80-talet. I många län har det skett en utveckling under 80-talet där man har breddat sin arbetsmarknad, inte blivit så ensidigt beroende av enskilda branscher och enskilda verksamheter. De länen har lärt och agerat på ett mycket förtjänstfullt sätt -- det är framför allt glesbygdslänen -- under 80 talet och står på många sätt starkare i dag än de gjorde för tio år sedan. Jag vill också betona att när vi diskuterar det som här i kammaren kallas för sysselsättningspolitik, är mitt anslag något bredare, och det hänger ihop med hur vi skall klara sysselsättningen och arbete åt alla. Hit hör också våra möjligheter att nu, precis nu, utveckla arbetslivspolitiken, för den hänger nämligen ihop med våra möjligheter att klara jobben. Varje arbetsplats har ju ett inre liv: arbetsmiljön, frågan om inflytande, frågan om utveckling och kompetens och också frågan om starka fackliga organisaationer, som kommer att behövas precis lika mycket på 90-talet som de har bidragit till väldigt mycket av de framgångar som har varit. Men självfallet har vi också problem i vår svenska ekonomi. Vi har problem på vår arbetsmarknad. Vi har problem i stora delar av vårt näringsliv. Jag vill påminna litet om vad de här hoten och problemen består av. Det är lågkonjunktur ute i världen, vi har strukturproblem inom stora delar av näringslivet i Sverige, och vi har vår egen alldeles hemmagjorda kostnadskris. Alla de tre delarna är orsak till att utvecklingen det senaste året har gått så fort på arbetsmarknaden. För att klara full sysselsättning krävs det ett antal faktorer av varje ansvarsfull regering. Det behövs en stark arbetsmarknadspolitik för att motverka det som händer i lågkonjunkturer med människors jobb, med regioner och med län som utsätts mer än andra. Också för att understödja antiinflationspolitiken behövs det en stark arbetsmarknadspolitik som bidrar till att hjälpa människor genom att förmedla arbete och hålla rörligheten uppe på arbetsmarknaden. Man behöver också underlätta strukturomvandlingarna med arbetsmarknadspolitik, med utbildning och med kompetensutveckling, för att hjälpa både branscher och de enskilda människorna och regionerna att ställa om sig och bredda sin arbetsmarknad. Man behöver hjälpa enskilda människor att få erfarenhet eller utbildning, så att de kan komma igen till ett arbete. Det är ju detta som är den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vid sidan av det här behöver vi ha en aktiv regionalpolitik. Vi behöver höja produktiviteten i vårt svenska näringsliv, bl.a. genom ny arbetsorganisation och mera flexibla arbetstider. Vi behöver en stark ekonomisk politik. Vi behöver definitivt en lägre inflation och reallöner i stället för luft i lönekuvertet. En politik för full sysselsättning förutsätter att man agerar på alla de här områdena. Det betyder då att man nu också agerar för att få ett stabiliseringavtal på hela arbetsmarknaden. Att bryta kostnadskrisen i Sverige är just nu avgörande för möjligheten att behålla vår höga sysselsättning. I den här kammaren har jag kunnat notera tidigare att det är enbart vi socialdemokrater och centern som har uttalat denna vilja att, som vi har uttryckt det, använda politisk press, att visa för parterna att är man ansvarsfull måste man nu fullfölja stabiliseringavtalet. Jag ser gärna att den här debatten ger oss fler partier som är beredda att uttrycka den förhoppningen och också agera därefter. Annars är nämligen inte politiken och utfästelserna om hur viktig sysselsättningen är speciellt trovärdiga. Känns det egendomligt att vara socialdemokrat? undrade Anders G Högmark. Jag förstår varför han undrar, för han har väl inte varit i närheten av att vara socialdemokrat. Jag tycker inte att det känns egendomligt, vare sig i dag eller för tio år sedan. Tvärtom tycker jag att det är just nu en socialdemokratisk politik behövs, med en helhetssyn på arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken. Jag vill också säga till vänsterpartiet och Karl-Erik Persson, som envist upprepar att Rehnberg skulle vara ett antifackligt hot, att Rehnbergsavtalet är en förutsättning för att vi skall klara sysselsättningen. Rehnbergsavtalet är någonting som majoriteten av löntagarna och alla arbetsgivare har ställt upp på. Rehnbergsavtalet är förutsättningen för att få stopp på löneglidningen, som har gjort låginkomsttagarna, som man säger sig värna om, ständigt har varit de som har förlorat. Vänsterpartiet säger att vi lyssnar mera på SAF än på någon annan. Jag tycker att vänsterpartiet har en tendens att inte lyssna på någon alls i dag. Vad gör vi då nu? Jag ser att tiden går ut. Stabiliseringsavtalet, budgeten, stark finanspolitik, integrationsarbetet med Europa, satsning på utbildning, kompetensutveckling, arbetsförmedling och infrastruktur. Det är angeläget att passa på att höja utbildningsnivån och kompetensnivån hos dem som blir arbetslösa, för att stärka deras chanser att komma tillbaka till arbetslivet. Låt mig också påminna om att här i kammaren för ganska precis ett år sedan hade man chansen att bryta konstnadsutvecklingen. Den chansen tog man inte då, men hade man gjort det hade vi haft ett annat läge i dag. Sigge Godin säger att arbetslöshet aldrig är ett medel. Vad vill ni då göra för att bryta kostnadsutvecklingen? Att ni kan säga nej till alla förslag som presenteras här i kammaren, har ni visat med all önskvärd eftertrycklighet. Men vad är folkpartiets och moderaternas alternativ?

Herr talman! Mona Sahlin säger att utvecklingen inte är ödesbestämd. Jag delar hennes uppfattning. Det är därför som moderata samlingspartiet säger att vi måste göra någonting snarast. Vi måste ändra politiken, för med politiken kan man åtminstone skapa förutsättningar för en bättre sysselsättning. Ute i industrin vet alla kategorier medarbetare att undviker man att investera ett antal år, då är fara på färde. Det samma gäller för landet. Undviker svenska företag att investera här, överväger inte utländska företag att investera i Sverige, så är det fara på färde. Det är väl 10--15 år sedan det skedde några större investeringar i det här landet från utländska företags sida. Det är en utomordentligt varnande signal. Vi vill omedelbart sänka produktionskostnaderna -- på frågan från Mona Sahlin om vad moderaterna gör. Enligt våra budgetförslag sänker vi arbetsgivaravgifterna med 4,5 procentenheter för att pressa produktionskostnaderna. Det är för att skicka klara signaler till dem som sitter och kalkylerar om lönsamhet och gör investeringskalkyler. Lönsamheten för att investera och producera skall bli bättre i Sverige. Det är en klar signal till aktörerna. Vi vet att om det inte investeras i företag och i landet som helhet uteblir de nya arbetena och gamla arbeten hotas, och det är de svagaste som alltid kommer i kläm. Mona Sahlin talar om solidaritet och socialdemokratin. Sådant lärde jag mig som gammal SSUare, så jag har också vissa begrepp om hur det är att vara socialdemokrat. Varför, av solidaritetsskäl eller andra skäl, förvägrar ni de ca 1 miljon människor som står utanför arbetslöshetsförsäkringen att få vara med i de förslag som moderaterna har lagt om en allmän arbetslöshetsförsäkring? Vad är det för motiv som gör att Mona Sahlin och hennes regeringskamrater säger nej till 800 000--900 000 människor? De skall icke få ta del av en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vidare har vi frågan om de handikappade. Socialdemokraterna har under 6--7 år kunnat ta del av våra förslag om ett system med flexibla lönebidrag. Sakta men säkert har ni börjat närma er förslagen. Nu framhåller man i propositionen med Mona Sahlin som huvudförfattare att om det system som moderaterna under många år har talat för att bygga upp i en högkonjenktur används, kommer fler handikappade att få del av det och kunna placeras ut på arbetsmarknaden. Det har ni socialdemokrater förvägrat dessa människor. Nu när lågkonjunkturen kommer börjar ni att agera. Men nu blir det svårare att införa systemet. Vad är det för tal om solidaritet när ni socialdemokrater inte i goda tider kan bygga upp system som hjälper de svagaste i samhället? Att tala om solidaritet är en sak. Jag lärde mig från min tid i SSU att det gäller att också omsätta det i praktisk handling. Det är något som Mona Sahlin gör för sent.

Herr talman! Jag lade märke till att Mona Sahlin talade väl om regionalpolitiken. Den är viktig när antalet arbeten minskar. Det är viktigt att det finns medel att tillmötesgå det som riksdagen har framställt som viktigt. Hur tycker statsrådet att det stämmer att man från regeringens sida för nästa budgetår har urholkat de regionalpolitiska anslagen med ungefär en femtedel? Själv är jag mycket oroad över att Rune Molin och regeringen har lagt fram det förslaget för riksdagen. Jag vill också ta upp en annan praktisk fråga. I mitt hemlän står i dag 500 fordon stilla. Det är fordon i form av schakttraktorer, grävskopor och stora traktorer som kör grus. Det är för att chaufförerna inte har några arbeten. Det utgår 200 000 kr. om dagen, Mona Sahlin, i arbetslöshetsersättning till förarna. Ägarna av fordonen har ränteutgifter på 4 milj.kr. per månad. Visst vore det bättre om dessa chaufförer fick chansen att ta itu med det mycket nedslitna grusvägnätet. Jag hoppas att regeringen har börjat bättra sig när det gäller dessa frågor. Det gäller här riktiga arbeten. Det gäller arbeten för framtiden som ger en infrastruktur som gör att näringslivet kan utvecklas, att skogsprodukter, malm osv. kommer fram till billiga priser. Det är bra för riket i sin helhet. Det gäller alltså att stämma i bäcken i stället för i en flod. 1 800 personer kommer att behöva friställas från Det är dyrare att friställa dessa 1 800 personer i form av utbetalningar av arbetslöshetsersättning och förtidspensioneringar än att de får arbeten. Är statsrådet beredd att ompröva den frågan?

Herr talman! Det var mycket skrik för litet ull, sade bonden när han klippte grisen. Det var litet grand av det jag tyckte mig höra när Mona Sahlin talade. Hade man inte sett Mona Sahlin hade man lika gärna kunnat tro att det var en moderat som stod i talarstolen. Möjligen skulle uttalandet om arbete åt alla kunna skilja sig från den moderata linjen. Mona Sahlin talade om solidaritet. Men det var endast ordet solidaritet. Det fanns inget om vad solidaritet innebär. Innebär det någon fördelning mellan kvinnor, sextimmarsdag eller något annat som är konkret? Är det bara ett ord som man kan slänga ur sig när som helst utan att det innehåller något? Vad är stark arbetsmarknadspolitik? Jo, det innebär utbildning, och det kan jag hålla med om är viktigt. Aktiv regionalpolitik nämndes också, men inte ett ord om vad den innebär. Rehnbergkommissionen ingår, och också ett EG medlemskap. Ja, detta kanske utgör en stark arbetsmarknadspolitik för ett socialdemokratiskt parti. Men den måste innehålla något. Vi har i dag en socialdemokratisk jordbrukspolitik som slår ut många av de småskaliga jordbruken och drar människor på landet in till storstäderna i ännu större utsträckning. Det blir storskaliga effektiva jordbruk, men utan arbetstillfällen för människor. Sysselsättning är inte densamma som lönearbete. Här måste man börja fundera över arbetets värde och innehåll. Det gäller likväl solidaritet, solidaritet med barn och med kvinnor som i dag dubbelarbetar och som inte har en chans att arbeta aktivt i viktiga samhällsfunktioner då de inte orkar eller hinner. Jag fick för övrigt inte svar på någon enda fråga om t.ex. sextimmarsdagen, lönebidragsanställda och effekterna av det nya beslutet och ingenting om hur regeringen ser på arbetskraft som kommer från andra länder än de nordiska.

Herr talman! Jag blev litet överraskad över Mona Sahlins utspel. Socialdemokraterna var i Sollefteå för en tid sedan och antog en politisk plattform för 90-talet. Jag frågar mig om ni måste återvända till Västernorrland för att få insikt i vad det är som egentligen händer i landet. Samtidigt säger Mona Sahlin att vi i folkpartiet liberalerna säger nej till allt och inte är beredda att medverka. Hur var det före föregående val? Då tyckte vi att det skulle ske en åtstramning i politiken och att det skulle stimulera insatser i företag för att rädda sysselsättningen. Då fanns det inte någon som helst anledning för socialdemokraterna att vara med. Vad är det som gör att ni har vaknat just nu? Är det möjligen för att valet närmar sig? Då finns det kanske anledning att säga något till de stackars människor som har blivit arbetslösa. Men detta fixar sig inte över en natt. Det tar ju mycket lång tid att genomföra sådana insatser och få företag att fungera igen. Det går inte att nu komma och påstå att allting skall ordna sig. Mona Sahlin säger att vi har en hemmagjord kostnadskris. Det var ärligt och uppriktigt att vi fick veta det. Men då måste man göra någonting åt det. Det måste föras en stram finanspolitik, man måste skaffa sig lägre utgifter och se till att det sker en tillväxt i samhället. Man måste också stimulera arbetskraftsutbudet och se till att det sker en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen, främja enskilt ägande, satsa på forskning och utveckling osv. Detta är förslag som folkpartiet har framfört år ut och år in. Ni hade bara att plocka åt er dem och acceptera dem. Men det har ni inte gjort, utan ni påstår att vi inte har några förslag. Det har funnits förslag. Jag ser verkligen med stort intresse fram emot vad ni socialdemokrater kommer att säga till människorna litet närmare valet. Vad är det för någonting som skall bjudas på i år? Då är det inte fråga om åtstramningar osv. Det skall bli mycket intressant att se vartåt det bär. Många ungdomar klarar inte av sin gymnasieutbildning. De behöver någon annan form av utbildning, t.ex. lärlingsutbildning. Jag skulle vilja fråga Mona Sahlin hur det förhåller sig med lärlingsutbildningen. Är ni beredda att avskaffa alla de hinder som finns för att ta emot ungdomar som lärlingar, så att det hela blir mycket gynnsammare och rationellare? Om dessa ungdomar får en sådan chans får de en rejäl yrkesutbildning och ett bra fotfäste på arbetsmarknaden. Det kunde kanske vara ett bra löfte inför valet till dem som är allra sämst ställda på arbetsmarknaden, nämligen de som aldrig har fått in en fot i arbetslivet. De behöver en sådan chans.

Herr talman! Kan vi inte låta bli att tala om vem som lyssnar på vem i den här debatten? Det tror jag inte ger så väldigt mycket. Vi kanske borde hålla oss till de frågor vi ställer till varandra. Jag är alltid lika förvånad över att man säger att lönerna är den enda orsaken till inflationen -- enbart lönerna. Nu säger Mona Sahlin att en majoritet av LOs medlemmar är för ett stabiliseringsavtal. Jag vill påstå det motsatta. En majoritet av LOs medlemmar har icke uttalat sig om Rehnbergskommissionens stabiliseringsavtal. Mig veterligt är det enbart Transportarbetareförbundet som har haft ute den frågan på omröstning bland sina medlemmar, och alla vet ju hur det resultatet blev. Jag tycker därför att det är felaktigt av arbetsmarknadsministern att säga att LOs medlemmar står bakom Det finns en sak till som jag är litet förvånad över. Det skulle vara roligt att höra vilka garantier arbetsmarknadsministern har att centerpartiet ställer sig bakom en eventuell lagstiftning när det gäller ett stabiliseringsavtal. Om jag lät negativ i mitt inledningsanförande var det faktiskt inte min mening, utan mina frågor ställdes utifrån skrivningen i arbetsmarknadsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Man skriver på litet olika ställen att man i nuvarande ekonomiska läge inte vill motverka en uppgång i arbetslösheten med generella åtgärder som ökar efterfrågan på arbetskraft. Det står uttryckligen angivet. På s.27 i bil. 12 står: ''Strukturomvandlingen i samhället kommer att leda till ökade krav på den enskilde att vidga sitt arbetssökande till närliggande eller nya yrkesområden. Kraven på geografisk rörlighet ökar.'' Frågan är vad detta innebär. Skall vi genomgå en ny flyttlasspolitik med en utarmning av glesbygd och skogslän? I mitt anförande tog jag upp flera frågor som är direkt hämtade ur arbetsmarknadsdepartementets skrivning i bil. 12 till budgetpropositionen. Det var utifrån de skrivningarna jag ställde mina frågor. Att sedan arbetsmarknadsministern inte i dag vill debattera lagstiftningen på arbetsrättens område kan jag mycket väl förstå.
Herr talman! Jag skall börja med att vända mig till Marianne Samuelsson. Ni får ursäkta att jag inte kan formulera ett anförande med egna tankar och samtidigt svara på olika frågor från fem partier på en och samma gång på en begränsad tid. Nu skall jag göra ett försök, och det hoppas jag att Marianne Samuelsson förstår och respekterar. Också Sigge Godin och Anders G Högmark har varit inne på frågan om de flexibla lönebidragen. Jag anser att det är mycket bra att vi nu kan ta steget över till flexibla lönebidrag, och jag förstår inte riktigt den irritation som Anders G Högmark ger uttryck för. Vi gör som vi brukar. Först gör man ett försök för att se om en tanke också fungerar i verkligheten. AMS startar försök, och sedan utvärderar man dem och frågar sig: Hur blev det här? Blev det bra? Är detta något som vi skall genomföra över hela landet? Om svaret blir ja gör man detta, och dit har vi kommit nu. Dessa försök har utfallit väl. Jag vill betona att lönebidragen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som är till för att försöka få ut så många handikappade som möjligt på arbetsmarknaden. Den stora debatten kan nu inte handla om olika organisationer och deras möjligheter att behålla anställda. Jag vill betona att den procentnivå man kan få i lönebidrag, en fråga som också Sigge Godin var inne på, kan vara allt mellan 1 % och 100 %, såväl på den privata arbetsmarknaden som på den offentliga arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen går inte in och försätter de handikappade som finns i organisationerna i arbetslöshet, utan de tar självfallet också hänsyn till olika faktorer när de gör de prövningar som Marianne Samuelsson talade om. Det är mycket viktigt att konstatera att det flexibla lönebidraget är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för de handikappade, något som jag tror kommer att innebära att fler kommer att kunna få hjälp via lönebidraget. Det har försöken visat mycket tydligt. Solidaritet är för mig, Marianne Samuelsson, inte bara ett ord som jag slänger ur mig. Det hela är litet beroende av vilken ambition man har att uppfatta sin motståndares åsikter eller ej. Solidaritet i den mening som vi har diskuterat här är t.ex. för mig, att om jag tror att ett stabiliseringsavtal är avgörande för om vi skall klara jobben, måste också solidaritet kunna användas i den diskussionen. Om en liten grupp på arbetsmarknaden som själv inte är utsatt för arbetslöshetens hot saboterar möjligheterna att växla ner lönekostnaderna, är det en fråga om solidaritet att ställa sig bakom de grupper som i dag har det svårast, är de mest drabbade och därmed också har det största behovet av ett stabiliseringsavtal. De grupperna har också ställt upp. Solidaritet är för mig att i dag inte diskutera om alla skall få en kortare arbetstid, utan att diskutera arbetstiden hos de grupper som har störst behov. Till de grupperna hör småbarnsföräldrarna -- och det tror jag att Marianne Samuelsson håller med mig om. Det är det steget jag vill ta först när det gäller arbetstidsförkortningar. När det gäller frågan om Samhall känner jag inte igen siffran 700 milj.kr., som Börje Hörnlund nämnde. Förlåt, då hörde jag fel. Detta har att göra med att man fått en möjlighet att på egen begäran under budgetperioden, eller under en treårsperiod, vara flexibel i sin timram. Men om man bara gått uppåt de första åren måste man också vara tvungen att gå ner. Jag tror inte att det handlar om att friställa människor, men nyrekryteringen kommer nog att bli mindre om man inte uppnår den här balansen. Jag vill även här betona att Samhalls stora svårighet kommer att bli att man är underleverantör och legotillverkare i branscher som i dag har det svårt och jobbigt. Även för Samhalls del gäller solidariteten, dvs. att inte minst genom stabiliseringsavtalet kunna underlätta för Samhall att behålla den sysselsättning och tillverkning man har. Sigge Godin undrar varför regeringen gör något först nu. Det var därför som jag försökte påminna om att det fanns ett konkret förslag som just gällde kostnadskrisen. Det gäller inte bara lönerna, Karl Erik Persson, för de är inte enda boven. Detta var ett förslag om att stoppa löner, priser, hyror, skatter, aktieutdelning. Där finns också de flesta av orsakerna till inflationen. Därav följer att man måste, och det gör regeringen också, angripa priserna, lönerna och skatterna för att man på ett trovärdigt sätt skall kunna skapa konkurrensmöjligheter för vårt näringsliv. Det är detta som avgör om det finns jobb under 90-talet eller inte. Problemet när det gäller ungdomarna och lärlingsutbildningen är att företagen inte tar emot ungdomar ens om de blir erbjudna bidrag. Jag skulle vilja uppmana alla att medverka till att vi får ett avtal om inskolningsplatser som är avsedda att fungera på just det sätt som Sigge Godin har varit inne på. Vi borde alla ha ett gemensamt intresse av att försöka få till stånd det nu. De behövs eftersom ungdomarna, som i alla lågkonjunkturer, är de som drabbas först, precis som Sigge Godin sade. Det var Karl-Erik Persson själv som tog upp det här om vem man lyssnar på, men jag lämnar det gärna åt sidan. Jag vill betona att lönen inte är den enda boven, precis som jag sade tidigare. Det är däremot ett hot mot vår sysselsättning om man inte förstår att lönen och kostnadsutvecklingen är en del av de problem vi har. Den insikten hoppas jag att även Karl-Erik Jag tror på demokratin också inom de fackliga organisationerna. Jag tror även på det sunda förnuftet hos de vanliga människorna ute i vårt arbetsliv. De som i dag och under de senaste åren mycket tydligt har sett att trots höga nominella löner har deras reallöneutveckling inte stärkts under alla år. De ser hoten mot jobben och förstår även sambanden mycket bättre än vad jag tycker mig märka att Karl-Erik Persson gör enligt hans inlägg. När vi säger att man inte skall tillgripa efterfrågestimulans i första hand betyder det inte att man inte gör något. Den stora satsningen nu ligger på det som så många av talarna har varit inne på, nämligen utbildning och kompetensutveckling. Det är inte bara lågkonjunkturen som är vårt problem i dag, utan även att många lågutbildade människor behöver en högre kompetens, behöver en bredare utbildning för att kunna ha en plats också på 1990-talets arbetsmarknad. Det är detta som är det stora och viktiga inslaget i vår arbetsmarknadspolitik i dag.

Herr talman! Låt mig ta upp en sak som ligger mig varmt om hjärtat. Den offentliga sektorn sysselsätter många kvinnor. De har bara en arbetsgivare att välja på. Hur skulle det vara, Mona Sahlin, att bryta upp de offentliga monopolen och ge kvinnorna rätt att starta eget inom de branscher och de yrkesområden där de är specialister? Skulle inte det vara ett bra budskap inför valrörelsen? Det skulle vara intressant att veta. Jag har sagt att jag tycker att det är väsentligt att man sänker kostnaderna i landet för att vi skall kunna behålla några företag. Men innan jag kommer in på det skulle jag vilja ta upp arbetsmiljön, som också är en viktig fråga. Folkpartiet delar faktiskt inte regeringens uppfattning om hur man skall bära sig åt när det gäller arbetsmiljön. Att arbetslivsfonden först samlar in pengar och sätter i gång en administration och en massa utredningar för att sedan dela ut pengarna igen är en mycket knepig och konstig väg. I dag finns det ju företagsledare, fackliga organisationer, företagshälsovård och allt vad det kan vara ute på de flesta företag. Dessa kan verkligen arbeta med de här sakerna. Låt oss skicka tillbaka pengarna till dem och sätta i gång arbetet i stället. Det är viktigt att det blir gjort. Det är viktigt att forskning och utveckling verkligen blir en huvudingrediens i sysselsättningen i Sverige. Därför föreslår folkpartiet rejäla satsningar på dessa områden, utöver den budget som regeringen har lagt fram, för att vi skall kunna konkurrera. Det är faktiskt teknikutveckling som är viktig. Det är dessa branscher vi skall kunna konkurrera med. Därför är det väsentligt att vi satsar på just de bitarna. När det gäller att göra insatser på den ekonomiska sidan. vill vi slopa investeringsskatten. Skatten på arbetade kapital i företag skall bort. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna. Vi vill sänka momsen och få ned skatterna totalt. Det är bara ett sänkt kostnadsläge i vårt land som kan göra det möjligt för företagen att konkurrera på världsmarknaden, och de är beroende av detta. Om nu också regeringen har förstått det här problemet, varför har ni då sparat det så länge? Det har snart gått tre år sedan vi hade en rejäl debatt om de här frågorna. Ni har nu äntligen börjat att förstå, men det är för sent när varslen står för dörren. Jag skulle skämmas om jag var socialdemokrat och hävdade den fulla sysselsättningen när man vaknar varje morgon och hör hur man i ekot talar om nya rekord i varsel och nya rekord i arbetslöshet. Det är faktiskt inte detta vi behöver tala om för ungdomar, för kvinnor och för dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi bör förespråka mycket positivare idéer.

Herr talman! Först får jag lov att tacka för att jag fick svar på en del av mina frågor. Jag har full förståelse för att det kan vara svårt att hinna med att både framföra det man vill ha sagt och svara på frågor. Det är självklart att det är så, men det utesluter inte att jag ändå kräver att få svar på de frågor jag har ställt. Jag har försökt att koncentrera mig kring just kvinnornas situation. Det är nästan alltid så att kvinnorna ramlar utanför debatten. Kvinnofrågorna får inte alltid den belysning de behöver. Det gör väl också att vi oftare hamnar i det läge där vi nu är, i ett sämre läge både på arbetsmarknaden och i andra situationer. Jag är glad över -- jag vet inte om det var ett löfte eller om det var något annat -- att de som har behov av kortare arbetstid skall kunna få det. Det innebär alltså att ministern är positiv till sex timmars arbetsdag inom vården, för där behövs det. Kirunaprojektet har ju klart visat att detta har fått positiva effekter. Jag tror att detta är någonting som är oerhört viktigt för kvinnorna och för vårdsektorn. Det kommer att behövas mycket arbetskraft inom vårdsektorn även framgent. Det gäller att behålla den duktiga och välutbildade personal som vi har. De anställda får inte slitas ut och hamna i långa sjukskrivningsperioder, så att de inte kan vara med i arbetet. När det sedan gäller detta med utbildning och kompetensutveckling är detta naturligtvis mycket viktigt. Vi har alldeles för många människor i vårt samhälle i dag som har en låg utbildning och som därför inte kan hävda sig på arbetsmarknaden. Vi talar nu om solidariska villkor och solidaritet. Innebär det att grupper som i dag inte omfattas av A-kassa kan få möjlighet till AMS-utbildning eller annan utbildning på lika villkor? Jag vet ju att t.ex. timanställda kvinnor inom vården som nu helt har ramlat utanför och inte har någon trygghet i dag, ofta har arbetat på många olika institutioner och gått runt på olika ställen. Därmed har de inte knutits till någon fackförening. Men de har trots allt haft en inkomst och kanske betalat skatt under många år. När de kommer i det läget att de inte har något arbete längre och skulle behöva en utbildning, har de helt enkelt inte råd att gå där, eftersom de inte får någon ersättning. Det tycker jag är osolidariskt. De har ju faktiskt gjort en mycket stor arbetsinsats. Sedan tror jag att detta med lönebidragsanställda har många olika vinklingar. Det hade varit intressant att se den här utredningen innan det kom en förändring på det här området.

Herr talman! Jag vill också beröra detta med geografisk rörlighet. Det står faktiskt på rätt många ställen i årets budget. Jag gör det här inlägget i förebyggande syfte. Bland Sveriges kommuner, som oftast är fungerande lokala arbetsmarknader, är det ungefär 150 kommuner som ligger rätt illa till. De har under 60-talet och framåt förlorat en stor andel av sina ungdomar. Andelen pensionärer är i en del av dessa kommuner upp till mellan 30 och 35 %. I inflyttningskommunerna däremot är andelen pensionärer kanske bara 28 %. Den här utvecklingen kan inte fortsätta hur länge som helst, eftersom livet inte är evigt. Det blir i de drabbade kommunerna ett för glest och för dåligt serviceunderlag. När jag talar om geografisk rörlighet menar jag att det bara behövs en liten ström tillbaka för att stabilisera utvecklingen i hela landet. Jag vill ställa en fråga till statsrådet. Jag misstänker inte att det är så, men kan det vara så att det faktum att det på så många ställen i budgeten står ''geografisk rörlighet'' kommer sig av att kollegan i industridepartementet, den regionalpolitiskt ansvarige ministern, skär ner de regionalpolitiska anslagen med ungefär en femtedel eller urholkar dem? I så fall blir det riktigt allvarligt. Jag vill egentligen inte bråka, men skulle den situationen uppstå kommer jag väl inte att kunna hålla mig helt tyst.

Herr talman! Låt mig börja med det positiva. Jag sade i mitt inlägg att jag var glad över ökningen av resurser till utbildning och rehabilitering. Jag vill påminna om att jag faktiskt inte har varit kritisk på den punkten. Det enda jag sade var att man kanske inte gav medel till beredskapsarbeten i särskilt stor utsträckning. Det står faktiskt i propositionen att man skall vara restriktiv med sådana medel. Men i vissa delar av landet, som av regionalpolitiska skäl har mist sin sysselsättning, kanske det inte räcker med utbildning, och då kan det vara bra att ha beredskapsmedel som en hjälpinsats under en tillfällig tid. Därför borde man kanske inte ha skrivit att man skulle vara restriktiv. Jag vet att länsstyrelserna kan bestämma över det här, men länsstyrelserna kan hänvisa till vad regeringen skriver i propositionen om att man skall vara restriktiv. Mona Sahlin säger att det är en liten grupp som saboterar ett stabiliseringsavtal. Det kan kanske vara riktigt att det är en liten grupp som har sagt nej. Mona Sahlin sade att det var en grupp som redan i dag har det bra. Men kan ju egentligen inte säga att Transportarbetareförbundet, som har sagt nej, är en höglönegrupp. Då är man i alla fall verklighetsfrämmande. Det är den grupp som i stort sett har halkat efter mest under den senaste delen av avtalsuppgörelsen, och detta på grund av att man inte har haft någon möjlighet till löneglidning. Därför ligger man väldigt långt efter de andra grupperna inom LO. Jag förstår mycket väl att de har sagt nej till förslaget. Det är ju fantastiskt om man skulle lagstifta bara därför att de här grupperna har mist sin del av löneglidningen, som i allmänhet har drivit upp lönerna. Jag vet att andra faktorer spelar in, som priser och hyror. Men varför inte gå den omvända vägen och pressa ner priserna och hyrorna? Jag tror faktiskt att löneökningarna skulle bli mindre i fortsättningen om man från kollektivets sida visste att man från regeringshåll ville angripa priser och hyror. På så vis skulle löntagarna inte behöva någon kompensation -- det är ju på så sätt LO medlemmarna har kompenserat sig. När priser och hyror har stigit för mycket har den enda möjligheten varit att driva upp lönerna. Om man kunde gå den omvända vägen sluppe man

Herr talman! Först vill jag nämna det som är bra, nämligen att regeringen har slagit in på de flexibla lönebidragens väg. Det är enligt min uppfattning onödigt att vänta tre fyra eller fem år. Vi moderater insåg -- som vanligt, höll jag på att säga -- vad som behövdes. Regeringen behöver ha en längre tid på sig för att få samma insikt. Det finns bra analyser i finansplanen, men det finns väldigt litet av konkreta förslag för att just förändra de grundlägganden dragen, rätta till obalanserna i svensk ekonomi. De behöver rättas till snabbt, och det är därför vi moderater vill sänka produktionskostnaderna med de 4,5 % jag talade om tidigare. Regeringen gör väldigt litet eller ingenting alls. Mona Sahlin har hittills inte nämnt ett ord om varför hon förvägrar en miljon människor rätten till en allmän arbetslöshetsförsäkring. Dit sträcker sig alltså solidariteten. Fackets väl och rekryteringsargument går före de många människorna. Det är den socialdemokratiska solidariteten. Mona Sahlin efterlyser också politiska signaler. Vi ger våra signaler till marknaden, dem som räknar på investeringskalkyler, om att det skall vara lönsammare att investera i Sverige. Mona Sahlin säger: Varför deltar ni inte i olika kommissioner? Varför var ni inte med i februari månad på det genuint begåvade förslag som regeringen då lade fram? Socialdemokraterna brukar tala om att de har en unik kompetens att umgås med facket. För moderaterna och andra borgerliga partier skulle det bli katastrof av umgänget med facket. Vad socialdemokraterna har erbjudit är olika former av tvångslagstiftning. Det är tydligen så ni talar med facket. Vi är kanske litet främmande för det. Men Allan Larsson och Stig Malm får väl utveckla den samtalstekniken framöver. Vi går inte på den. Herr talman! Det har i debatten från ett och annat håll och i någon mån också från Mona Sahlin -- detta är ganska olikt Mona Sahlin, eftersom vi brukar ha en trevlig debatton när vi diskuterar -- förekommit halvkvädna insinuationer om att folkpartiet och moderata samlingspartiet skulle ha en annan inställning till arbetslösheten. Vi skulle inte riktigt veta vad den innebär. Jag vill personligen säga att jag på nära håll har sett den. Jag är alldeles övertygad om att vi med socialdemokratisk politik tyvärr kommer att få se mer av den på nära håll. Jag har faktiskt som människa och som politiker inlevelseförmåga nog att förstå vad påtvingad arbetslöshet innebär. Det är de människor -- unga, gamla och handikappade -- som påtvingas denna arbetslöshet som kommer att fundera över hur politiken förs. Åtminstone hoppas jag att man gör det den 15
Herr talman! Jag tvivlar verkligen inte på Anders G Högmarks inlevelseförmåga eller uppsåt. Jag tycker att det har varit en förhållandevis trevlig debatt, trots allt. Vad jag däremot uttryckte tvivel över var vad den politik som Anders G Högmark företräder har för syfte och kommer att ha för effekter, precis som han har uttryckt inte så mild utan mycket skarp kritik och misstänksamhet mot den politik jag företräder. Jag kan instämma helt och fullt i att vi efter den 15 september får se på vilket sätt vi skall fullfölja arbetsmarknadspolitiken i landet, om det blir den politik som företräds av Anders G Högmark och de som skall bilda regering tillsammans med hans parti om de vinner valet eller om det blir en socialdemokratisk politik. Jag vill också betona att det är högst frivilligt att gå med i A-kassan. Det är inte så att jag förvägrar någon att vara med i A-kassan, vilket Anders G Högmark antydde flera gånger. Jag tror heller inte att högre egenavgifter ger en lägre arbetslöshet, vilket jag vet att både Anders G Högmarks och andra partier nu mycket framgångsrikt hävdar i motioner väckta till riksdagen. Jag tror att det är en grov felanalys av verkligheten att säga att man, bara därför att man själv skulle betala ytterligare några kronor, därmed skulle inse hur hemsk arbetslösheten är. Precis som jag tror att Anders G Högmark har inlevelseförmåga, så vet jag att de allra flesta människor som själva blir drabbade eller som i sin nära omgivning har någon som drabbas ser hur arbetslösheten snabbt kan bryta ner. Det är därför jag har velat föra tanken längre. Om man är övertygad om att kostnadsproblemet är en avgörande del, måste man också vara beredd att visa på vilket sätt man i så fall vill fullfölja det arbetet och på vilket sätt vi som politiker har ett ansvar för att hjälpa parterna på arbetsmarknaden. Kan vi inte nu -- med det nuvarande läget på arbetsmarknaden, med skattereformen och med det som händer i vår omvärld -- växla ned lönekostnaderna, när skulle vi då kunna göra det? För de arbetslösas skull vill jag inte låta det tillfället gå oss ur händerna. Jag vill här knyta an till Karl-Erik Persson och hans undringar. Jag vill stoppa den vansinniga jakt mellan löner och priser som har pågått år efter år. Det spelar ingen roll var den började, om det var hönan eller ägget, om priserna gick upp därför att lönerna gick upp eller om lönerna gick upp därför att priserna gick upp. Jakten har fortsatt år efter år, och vi vet alla vilka som har varit förlorarna. Det är de sämst avlönade, det är de orter som har de största problemen. Och det är inte de som nu sätter sig på tvären. Glöm heller inte att Rehnbergs förslag också betyder ett stopp för högavlönades möjligheter att få ut högre löner under detta år. Vilken annan avtalsrörelse har kunnat uppvisa den solidariteten? Detta finns i Rehnbergs avtal. Jag vill också betona att geografisk rörlighet förvisso kan vara rörlighet åt båda håll, både till glesbygden och från glesbygden. Jag är också realist nog att inse att en viss geografisk rörlighet alltid måste finnas i ett land, att det alltid kommer att finnas. Det gäller inte minst unga människor som både vill och har möjlighet att röra sig inom landet, och som också numera har möjlighet att röra sig utanför våra gränser. Detta kommer också att bli lättare när integrationen i Europa är ett faktum, och det välkomnar jag för dessa ungdomars skull. För Marianne Samuelsson vill jag också betona, även om jag i dag inte har haft tillfälle att utveckla det så mycket, att kvinnornas ställning på arbetsmarknaden är det som bekymrar också mig mest. Lönerna, inflytandet, arbetsmiljön och arbetsskadorna är i dag också ett kvinnoproblem. Det arbete vi nu är på väg att dra i gång på allvar, nämligen det som gäller rehabilitering och ny arbetsorganisation -- det goda arbetet -- är därför också i allra högsta grad en kvinnofråga. Alla kan få tillgång till AMS-utbildning, men ersättningen varierar. Där har Marianne Samuelsson rätt. Om man har A-kassa kan man få högst 543 kr., är man över 20 år får man 326 kr., och övriga har en gräns på 230 kr. Villkoren är olika, och det är klart att man alltid kan diskutera storleken på beloppen. Samuelsson efterlyste har funnits ganska länge och också varit offentlig länge. Rapporten finns att tillgå, och Marianne Samuelsson kan ringa antingen departementet eller AMS om hon vill ha tillgång till den. Sigge Godin efterlyser mer privatiseringar. Jag vet inte om det är sjukvårdsbiträdena som skall ut och starta eget för att klara sin sysselsättning. Jag tror inte att det är en vare sig klok eller speciellt framgångsrik väg, vare sig för sjukvårdsbiträdena, svensk ekonomi eller kvinnornas sysselsättning. Sedan något om arbetslivsfonden. Om företagen, som Sigge Godin säger, bara behöver få tillbaka pengarna för att sätta i gång med allting, varför hände det då så litet under alla år då de hade alla dessa pengar? Jag tycker att det är en väldigt klok politik att under högkonjunktur och goda tider samla in för att solidariskt hjälpa de företag som har störst behov av att få i gång en annan arbetsorganisation och en rehabilitering. Det har aldrig varit de företag som har de största egna ekonomiska resurserna. Det är det som är utgångspunkten för arbetslivsfonden. Jag vill sluta med att konstatera att det väldigt ofta blir antingen svart eller vitt i sådana här debatter. Många har uttryckt att vi nu ser rekord i arbetslöshet; den närmar sig 2 %. Det är också uttryck för -- vilket jag hoppas skall fortsätta att vara någonting svenskt -- att vi med rätta är oroliga och upprörda över en arbetslöshet på 2 %, när vi lever i en värld där tre, fyra eller fem gånger högre siffror hör till vardagen. Många har uttryckt att vi har misslyckats med sysselsättningspolitiken men att Europas övriga länder har lyckats, länder där siffrorna är mellan 8 och 10 %. Om det är ett faktum, då är jag mycket hellre en misslyckad socialdemokrat än en lyckosam borgerlig företrädare, och det tror jag också att de arbetslösa i vårt land skulle vara.

Herr talman! Sedan vi senast diskuterade invandrar och flyktingpolitiken har situationen i vår värld förvärrats ytterligare genom våld och krigshandlingar. Jag tänker förstås närmast på händelserna i Baltikum och vid Persiska viken. Vi vet av erfarenhet att diktatur och krig alltid för med sig nya flyktingströmmar. I Sverige berörs vi på ett särskilt sätt av händelserna i Baltikum. Jag vill redan nu deklarera att vi moderater anser att varje baltisk flykting som kommer hit skall ha rätt att få en fristad här -- oavsett om det rör sig om en ''vanlig'' flykting eller en krigsvägrare. Detta kan gälla även med bibehållandet av den lagtillämpning som vi har från december 1989, eftersom det i dessa fall torde röra sig om särskilt ''skyddsvärda fall''. Grannskapet kräver faktiskt detta av oss. Jag hoppas att också detta är riksdagsmajoritetens uppfattning. Jag noterar att regeringen i sin regeringsskrivelse, i budgetförslaget och i tidigare diskussioner i flyktingpolitiska rådet har fört fram en del nya tankar när det gäller invandrar och flyktingpolitiken. Det gäller bl.a. att bistånds och flyktingpolitiken har ett nära samband och att den bästa hjälpen ofta kan vara att ge flyktingen hjälp i sitt hemland eller i näraliggande regioner. Detta sammanfaller med vad vi moderater tidigare har föreslagit. I en av årets motioner har vi nu föreslagit att 25 milj.kr. av biståndsmedlen bör överföras till UNHCR för åtgärder i flyktingarnas hemländer eller näraliggande regioner. Jag sade förut att vi troligen kan komma att räkna med ökade flyktingströmmar, framför allt från Baltikum och kanske också från Sovjet. Vi har bl.a. mot bakgrund av uppgifter i pressen kunnat notera att antalet flyktingar generellt har minskat ganska kraftigt. Detta kan nog inte tas till intäkt för att antalet flyktingar kommer att minska för gott. Det har också framgått av pressen de senaste dagarna att en hel del sovjetiska flyktingar har kommit hit. Därför skulle jag vilja ställa följande fråga till utskottets talesman. Hur är vår beredskap om vi står inför ett kraftigt ökat flyktingtryck från öst? Herr talman! Det är dystert att konstatera att vi inte har lyckats bättre med vår flyktingpolitik och vårt flyktingmottagande än vad vi har gjort, trots att vi har levt i en högkonjunktur i flera års tid. Alltför många flyktingar har tvingats vänta i månader, t.o.m. år, på våra flyktingförläggningar därför att handläggningen har släpat efter. Nu tycks polisen vara i kapp med sina utredningar, men invandrarverket släpar fortfarande efter trots att vi upprepade gånger har ökat verkets resurser. Nu har regeringen satt som mål att invandrarverket med ett förnyat budgettillskott skall ha klarat ärendebalanserna till den 30 juni i år. Har utskottets talesman någon rapport att ge rörande sakernas nuvarande tillstånd på detta område? Kan vi hoppas på att invandrarverket nu äntligen kommer i kapp med sina utredningar och lever upp till det mål som sattes upp i samband med den nya organisationen? Kan vi också hoppas slippa sådana extraordinära åtgärder inom departementet som vi kan läsa om i tidningarna i dag, beroende på att flyktinghandläggningen helt enkelt inte fungerar? Flyktingbegreppet har ofta diskuterats i denna kammare. Vi moderater anser att regeringens beslut från december 1989 bör ligga fast tills vidare, även om vi anser att FNs flyktingkonvention med tilläggsprotokoll är något föråldrad som lagstiftning i dag. Vi har därför i en motion framfört kravet och önskemålet om att Sverige i FN bör verka för att vi skall få till stånd en ny flyktingkonvention. Tills vidare anser vi dock, som sagt, att den bedömning som råder i dag bör gälla. En annan ofta diskuterad fråga är flyktingarnas rätt och möjlighet att arbeta. Det allra viktigaste är naturligtvis att flyktingarna snabbt kommer ut från förläggningarna och att ärendena blir avgjorda i stipulerad tid. Dagens förhållanden är bedrövliga med påtvingad passivitet i månader och år. Kommunerna har nu fått andra villkor för sitt flyktingmottagande. Det beslutet var vi eniga om. Men det är trist att konstatera att det i dag råder stor arbetslöshet. Det har diskuterats tidigare här i kammaren. Det kan nog vara svårt för kommunerna att leva upp till målsättningen att flyktingarna snarast möjligt skall komma i arbete. Jag anser därför att det är mycket viktigt att vi har en aktiv uppföljning i denna fråga och ser hur utvecklingen blir. Framför allt är det viktigt att det blir så litet byråkrati som möjligt i kommunernas handläggning av ärendena. Här bör organisationers -- inte minst de fackliga organisationernas -- insatser, arbetsgivares och enskildas frivilliga krafter tas till vara på ett helt annat sätt än i dag. Med snabba avgöranden i fråga om uppehållstillstånd bör de flesta ha möjlighet att snabbt komma i arbete eller att i varje fall få arbetstillstånd, dvs. rätt att arbeta. Om väntetiderna även fortsättningsvis blir längre, kvarstår vårt tidigare krav på temporära arbetstillstånd även för asylsökande. Regeringen har tyvärr varit mycket negativ i denna fråga. Jag skulle gärna vilja höra hur utskottets talesman ser på denna fråga. När det gäller att ta till vara flyktingarnas kompetens vet jag genom olika rapporter att det tyvärr fortfarande är dåligt beställt på det området. Många välutbildade människor tvingas vänta i åratal på s.k. ekvivalering av sin utbildning och i sämsta fall gå arbetslösa och leva på bidrag. Här måste helt enkelt en ändring komma till stånd! Det har ibland sagts i våra debatter att vi oftast diskuterar flyktingpolitik och inte invandrarpolitik i ett vidare begrepp. Det ligger mycket i detta, men det har nog sin förklaring i att världen ser ut som den gör. Vi lever i en tid av spänningar och krig men också i en tid av ökad internationalism och ökade integreringssträvanden, inte minst i vår del av världen. Vid en EG-anslutning kommer samma fria arbetsmarknad att råda inom EG som inom Norden i dag.Det är därför viktigt, som vi moderater ser det, att vi anpassar vår flykting och invandrarpolitik till en ny tid och till de förhållanden som råder i Europa för övrigt. Vi har sedan länge kritiserat att det inte har förekommit någon arbetskraftsinvandring. Vi har varit mycket stelbenta där, och inte ens under en högkonjunktur har vi förmått ta emot särskilt många personer. Jag tror att det endast var 187 personer förra året. Nu förväntar vi oss en betydligt större öppenhet i denna fråga. Jag tycker mig ha kunnat utläsa en sådan åtminstone från departementets sida. Det får inte vara så, herr talman, att den enda möjligheten att få stanna i Sverige skall vara att gå via kön av asylsökande!

Herr talman! Det senaste året har varit ett mycket dystert år för invandrare och flyktingar i Sverige. När det gäller rasistiskt inspirerade våldsdåd har det år som gått varit utan motstycke. Ett mycket stort antal överfall på flyktingförläggningar har ägt rum. Många invandrare och flyktingar har misshandlats på gator och torg. Hus bebodda av invandrare har stuckits i brand. I enstaka fall har det t.o.m. varit fråga om mordbrand. Vi har sett brinande kors i Ku Klux Klans efterföljd. Enligt diskrimineringsombudsmannen har mer skada orsakats av rasistiskt inspirerat våld mot invandrare under förra året än vad utländska terrorgrupper har stått för under femton år. Händelseutvecklingen kulminerade våren 1990, för litet mer än ett år sedan, med attackerna mot flyktingförläggningarna. Så här i efterhand kan man konstatera att det föregicks av ett utbrott av rasistisk propaganda i februari förra året. Man kan fundera över det faktum att det några månader tidigare hade kommit ytterligare en skärpning av regeringens flyktingpolitik. Jag tänker på inskränkningarna av den 13 december 1989. Jag är övertygad om att den allra viktigaste åtgärden för att få stopp på invandrarfientlighet, trakasserier, diskriminering och annat, som tyvärr tillhör våra invandrares vardag, är att skapa en tolerans i flyktingfrågan, att försöka medverka till en bättre opinion och att försöka återvinna den generösa flyktingpolitiken. Alla Sveriges invandrare långt in i andra och tredje generationen lider av den pågående krigföringen -- i vissa fall är det faktiskt fråga om det -- mot asylsökande och flyktingar därför att attityderna smittar av sig även på invandrare. Men invandring är ett normalt tillstånd för ett land. Invandring har alltid funnits i alla länder. Sveriges ekonomi, kultur och vetenskap har skapats i ett samspel mellan infödda och invandrade svenskar, mellan svenskar och utlänningar. Det behövs en attitydförändring från den nuvarande inställningen att Sverige mår bra av så litet invandring som möjligt till en ny och mer tolerant inställning till invandrare. Denna attitydförändring behöver våra svenska invandrare. Därigenom hänger invandrarpolitik och flyktingpolitik nära samman. Det är många av oss som har invandrare inflätade i släktleden bakåt, och det är många andra som är nyanlända. Det vore dags för en lag mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Jag vill på den punkten gärna ha en kommentar från Maud Björnemalm om hur det arbetet fortskrider i regeringskansliet. Invandrarpolitik och flyktingpolitik hör samman, men det har varit ständiga besvikelser under hela 80-talet på flyktingpolitikens område, särskilt sedan december 1989. Jag noterar moderaternas något ändrade inställning i den här frågan och hoppas på ett gott samarbete när det gäller ett agerande på det internationella planet för att uppnå ett bättre skydd för de flyktingar som inte enbart är individuellt politiskt förföljda utan som flyr på grund av krig, inbördeskrig eller andra oroligheter, s.k. de-facto-flyktingar. Under förra sommaren hade vi också den famösa Polenhistorien när vi skickade tillbaka ett antal människor som borde ha fått söka asyl i Sverige -- de bara passerade genom Polen, vilket de hade rätt till. De borde ha fått söka asyl i Sverige också därför att Polen inte hade undertecknat Genèvekonventionen. Många av dem var, har det sedermera visat sig, flyktingar också i FNs mening och kommer eventuellt att bakvägen få komma tillbaka till Sverige, även om det då kommer att ha tagit mycket lång tid. Nu väntar vi strax på resultatet av migrationsutredningen. Enligt vad som har försports om dess arbete är risken stor att vi kanske permanent blir av med det lagfästa skyddet för defacto-flyktingar, nämligen om regeringens tankar i migrationsutredningen finner stöd i riksdagen. Jag skulle vilja fråga Maud Björnemalm också om regeringen har för avsikt att garantera krigsflyktingar skydd i Sverige i framtiden och i så fall i vilka former. Om inte, vart skall krigsflyktingarna ta vägen? Det kommer fler flyktingar till Europa än någonsin eller åtminstone än på mycket lång tid. De söker efter en fristad. De kommer antagligen att finnas även i framtiden. Mellanöstern står i brand. Det finns inga andra naturliga tillflyktsorter för flyktingar från Mellanöstern än demokratierna i Europa. Sovjetunionen är i gungning. Vart skall de eventuella flyktingarna ta vägen? Vi kan ju knappast hänvisa dem till lägren i Sudan, Thailand eller Pakistan. Europa vill inte ha flera asylsökande. De rubbar våra cirklar. Men de länder som i dag trots att de är utfattiga tar emot miljontals flyktingar knotar inte. För dessa, de fattiga länderna i tredje världen, är solidariteten självklar. Men vart har den svenska solidariteten tagit vägen? Flyktingars skyddsbehov och ett ställningstagande för mänskliga rättigheter borde styra svensk flyktingpolitik. I stället har vi en hafsig och panikstyrd flyktingpolitik, som genomförs av socialdemokraterna. Det går litet hit och dit: Man avskaffar och inför barnpraxis hur som helst, man underlättar mottagningsreformer genom att genomföra s.k. nollställningsbeslut, dvs. plötsliga flyktingamnestier till stora grupper, man avskaffar lagparagrafer från den ena dagen till den andra utan att tillfråga riksdagen. Ett år efter det att en ny utlänningslag har antagits tillsätts en utredning med direktiv där det mesta som flyktingpolitiken vilar på ifrågasätts och med uppdrag att ha funderat ut något nytt inom ett halvår. Ambitionen att dra ned antalet flyktingar till Sverige styr, men skyddsbehovet beaktas inte. Inkonsekvens har blivit en alltmer använd regel i regeringskansliets flyktingpolitik. Nu senast har det avslöjats bl.a. att dokument försvinner på invandrarverket och att personal på arbetsmarknadsdepartementet arbetar på ackord för att hinna med så mycket som möjligt. Vilken hänsynslöshet detta visar mot de asylsökande och deras behov av rättssäkerhet! Vad Sverige behöver är en flyktingpolitik som vilar på rättssäkerhetens grund, som bygger på flyktingars skyddsbehov, oavsett ekonomiska och politiska konjunkturer, en politik som står fast över tiden och inte i grunden skakas av tillfälliga administrativa problem i Sverige eller tillfälliga politiska händelser i vår omvärld. Vi behöver en flyktingpolitik som hjälper svenskarna att få respekt för flyktingarna, och därigenom också respekt för invandrarna, en flyktingpolitik som ger flyktingar rätt att arbeta och som innebär att flyktingarna behandlas med värdighet. En sådan flyktingpolitik hoppas jag på efter den 15

Herr talman! Vänsterpartiet har under den allmänna motionstiden i år väckt en motion om tillfälliga arbetstillstånd för asylsökande. Vi anser att handläggningstiden i asylärenden är helt oacceptabel. Genomsnittstiden för en asylsökande på flyktingförläggningar innan invandrarverket har fattat sitt beslut är cirka tolv månader. Många asylsökande vistas mycket längre tid på förläggningar i avvaktan på beslut. Många asylsökande passiviseras och har senare svårt att vara motiverade att planera för sin egen försörjning och framtid i Sverige. Ett passivt liv under väntetiden skapar dessutom lätt negativa attityder hos övriga befolkningen. Om de asylsökande genom organiserade arbeten får möjlighet att komma in i det svenska samhället och delta i samhällsnyttiga arbeten kan det medverka till att förändra de negativa attityder som kan finnas mot flyktingar. En asylsökande som får en egen inkomst ges även förutsättningar att betala för den service han eller hon får i form av kost och logi. Vi anser däremot inte att alla asylsökande omedelbart skall beviljas ett tillfälligt arbetstillstånd. Endast när väntetiden för behandling av ansökan om permanent uppehållstillstånd överskrider tre månader anser vi att ett tillfälligt arbetstillstånd skall beviljas den asylsökande. Ett konkret förslag till hur det skall organiseras har arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, redovisat för regeringen hösten 1990. Vänsterpartiet delar AMS bedömning i denna fråga. Herr talman! Vänsterpartiet anser att vi i Sverige i förhållande till vår levnadsstandard, vår inkomst per capita, våra demokratiska traditioner och arbetarröelsens grundläggande värderingar om internationell solidaritet borde ha en generösare och humanare flyktingpolitik. Vi anser att detta nu är viktigare än någonsin. I samband med förverkligandet av en generös och human flyktingpolitik prövas en rad grundläggande värderingar som utgör grundstenen i ett solidariskt samhälle. Det gäller t.ex. värderingar som humanism, medmänsklighet och alla människors lika värde. Särskilt i dag, när flyktingproblemen i världen är mycket stora och växande, bör Sverige framstå som ett positivt exempel. I dag är det, som också Maria Leissner sade, de fattiga och underutvecklade länderna i tredje världen som tar emot den dominerande delen av flyktingströmmarna, medan Sverige och övriga Europa bygger allt högre murar omkring sig för att hindra flyktingar som söker sig till den industrialiserade världen. Flyktingpolitiken i de flesta västeuropeiska länder inkl. Sverige präglas för närvarande av allt större restriktivitet. Solidaritet och humanitet får ett allt mindre utrymme. Inom EG planeras åtgärder som riskerar att stänga ute skyddsbehövande människor, t.ex. gemensam viseringspolitik och åtgärder mot transportföretag som transporterar asylsökande utan erforderliga resehandlingar och viseringar. I detta läge bör regeringen på statsministernivå ta kontakt med regeringarna i de övriga nordiska länderna syftande till ett gemensamt nordiskt initiativ till en alleuropeisk konferens med uppgift att åstadkomma ett konventionsskydd för de-facto-flyktingar och krigsvägrare. Både Maria Leissner och Gullan Lindblad är på samma linje. Jag hoppas att detta skydd kan komma till stånd. Vänsterpartiet har hela tiden varit kritisk mot regeringens beslut från den 13 december 1989 om inskränkningar i asylrätten.

Förra veckan kom exempelvis bara 200 personer som sökte asyl. Klarar ni inte av det nuvarande systemet? Här gäller det undantag i utlänningslagen. Jag hoppas få ett svar på den frågan.

Har Sverige övergivit ambitionen att söka uppträda som förebild var det gäller försvaret av mänskliga rättigheter som beviljandet av asyl är en viktig del av? Jag vill också fråga regeringen om tidningsuppgifterna från Svenska Dagbladet, tisdagen den 5 februari 1991, och även radioprogrammet Kanalens uppgifter stämmer, dvs. att handläggare på arbetsmarknadsdepartementet arbetar på ackord för att avgöra asylsökande överklagande till regeringen. Detta anser jag ur rättssäkerhetssynpunkt vara helt oacceptabelt. Jag förutsätter att regeringen kan förklara detta handlande för Sveriges riksdag. Hur skulle vi reagera om domstolarna här i Sverige skulle arbeta på ackord? Skulle det inte då bli kraftiga protester, och skulle man säga att rättssäkerheten var åsidosatt? Herr talman! För mig är en asylsökande en människa av kött och blod, som måste garanteras rättvis behandling. De är ingen akt i en ärendemapp.
Herr talman! Miljö -- Mänskliga rättigheter -- Flyktingpolitik. Det är inte så att vi i Sverige eller något annat land en gång för alla har demokrati eller en hög prioritet för jämlikhet och för en rättvis fördelning, eller att vi för alltid lägger vikt vid mänskliga rättigheter. De mänskliga värdena och de demokratiska fri och rättigheterna måste alltid bevakas och försvaras. Det är oerhört viktigt med den yttre miljön, luft, vatten och en levande jord. För att vår planet och människan skall ha en framtid måste vi hela tiden arbeta för att restaurera vårt skadade hem, vår jord. Miljöpartiet de gröna har tagit sitt ansvar när det gäller att föra en aktiv miljöpolitik. Dels vill vi använda modern teknik för att förhindra skadliga utsläpp i luft, jord och vatten, dels vill vi införa sanktioner och avgifter samt driva en ekonomisk politik som ger minskad energikonsumtion, ökad återvinning och återanvändning av råvaror och resurser. Vi vill att även kommande generationer skall få ta del av jordens tillgångar. Vi vill också ifrågasätta och ompröva viss produktion samt ha regler eller införa förbud där det är befogat. Vi vill inte delta i en gigantisk omvandling av jordens resurser till jättelika avfallshögar. Vi vill inte se våra urberg likna schweizerostar, där vi borrar för förvaring av radioaktivt avfall. Vi vill inte att havet och våra vatten skall bli avfallsdiken med allt vad därav följer. Det hör absolut till mänskliga rättigheter att andas frisk luft, dricka rent vatten och äta mat odlad på en levande jord. Vem har genom krig och långvarig oansvarig politik på många områden, handel, jordbruk, skogsbruk, energiområdet osv., ödelagt stora delar av vår jord samt genererat dessa växande ekonomiska katastrofer såsom ökenspridning, jorderosion, skogsskövling, översvämningar och annan miljöförstöring? Jo, det är människan och hennes makthavare. Det är inte naturkatastrofer, vulkanutbrott, skogsbränder, skyfall eller orkaner. Vem eller vilka kan vända denna destruktiva utveckling? Jo, människan kan göra det. Men det kräver en politisk och ekonomisk vilja samt även uppoffringar för att klara det. För att aktivt och medvetet kunna arbeta för fred och god fysisk miljö måste människan få sina basbehov tillgodosedda. Hon måste ha en bostad samt mat och kläder för sig och sin familj. Lika viktigt är demokratiska fri och rättigheter. En mor som inte kan ge sitt barn mat, en människa som förföljs av religiösa, rasistiska eller politiska orsaker, orkar inte ens tänka på morgondagen, än mindre på framtiden och dess miljö. Vi som kämpar för de mänskliga rättigheterna hemma och ute i världen arbetar samtidigt för grundförutsättningarna för en miljökamp. Gräv där du står. Vi i Sverige måste ge våra barn möjlighet att vara just barn, att få vara trygga och få en bra utbildning samt någorlunda likvärdiga uppväxtförhållanden. Samhället måste ingripa när barn far illa och utsätts för förtryck och t.o.m. misshandel i sina hem. Skolan måste ingripa tydligt och omedelbart när mobbning förekommer. Hänsynen till barnen och deras rättigheter måste gå före hänsynen till sekretess och de vuxnas prestige. Samarbetet mellan skola, socialvård och polis skall uppmuntras och stödjas. Vi måste också försvara de gamlas rättigheter när deras ekonomi, trots ett långt livs arbete, är så dålig att de inte kan betala hyran, äta nyttig mat eller efterfråga hemtjänst vid behov. Vi är skyldiga att ge våra bostadslösa en säng att sova i, även om de inte förmår vara nyktra. Ett rikt land som Sverige kan inte acceptera att de bostadslösa är utan säng för natten och får ett säkert ställe att bo på. Jag ämnar inte ta upp speciella länders situation. Inför de krusningar på ytan som vi ser i Sverige genom de flyktingar som kommer hit är vi skyldiga att ställa upp i solidaritet med utsatta människor i världen. För mängder av människor världen över har hoppet om frihet och demokrati förbytts i oro, osäkerhet, förtvivlan och skräck. De ser flykten från hemlandet som den enda möjligheten till överlevnad. Som asylsökande kommer många av dem att kvalificera sig som flyktingar enligt internationell lag. Så länge väpnade konflikter och förtryck fortsätter kommer också flyktingströmmarna att fortsätta. Civilbefolkningen i länder som befinner sig i väpnade konflikter har rätt att fly från dessa länder. De har dessutom en obestridlig rätt att inte behöva skickas tillbaka till sådana länder -- rätten till nonrefoulment. Länder som bryter mot dessa rättigheter begår brott mot humanitär lag. Människor som utsätts för politisk, rasistisk eller religiös förföljelse har också rätt att söka asyl i andra länder. Det strider mot de mänskliga rättigheterna att skicka dem tillbaka till hemlandet. Sveriges nuvarande asylpolitik står ofta i konflikt med internationell lag och bör därför omprövas. Folkmord förekommer också. Förföljelse riktad mot en bestämd folkgrupp som resulterar i att denna folkgrupps möjlighet till överlevnad som ett folk utplånas, vare sig detta sker genom direkt fysiskt våld eller med andra metoder, definieras i internationell lag som folkmord. Blodiga massakrer och massavrättningar är alltså inte nödvändiga för att folkmord skall anses pågå. Sverige måste, anser miljöpartiet, övergå till en mer generös flyktingpolitik och upphäva det gamla, omdiskuterade ställningstagandet från den 13 december 1989. Mänskliga rättigheter för asylsökandes säkerhet när de är i Sverige måste också upprätthållas, så att de inte utsätts för övergrepp eller attentat medan de vistas på förläggningarna. Att man t.o.m. låter barn sättas i förvar är också ett brott mot de mänskliga rättigheterna, mot den barnkonvention som vi har undertecknat. Vi har i Sverige många gånger från olika partier talat om vår generösa bistånds och flyktingpolitik, och vi tycks vara överens på den punkten. Dock har vi långt kvar innan vi har satsat lika mycket på flyktingar och bistånd som vi har tjänat på de vapen som vi exporterat och som förorsakat svåra skador på människor och länder. Dessutom bedriver även Sverige en osolidarisk handel, som ökar klyftorna mellan rika och fattiga länder. Den handeln leder till att vi får ekonomiska flyktingar och även miljöflyktingar. Är den svenska regeringen beredd att ta emot miljöflyktingar och krigsvägrare, t.ex. från Polen, Baltikum och Mellersta Östern stanna här. Vi anser också att det behövs en lag om förbud mot rasistiska organisationer och en lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet.

Herr talman! Finns det ingenting positivt att säga om svensk flyktingpolitik? Den frågan tycker jag att man kan ställa sig efter det att man har läst tidningarna och sett TV i går och sedan man lyssnat på en del av de föregående talarna i dag. För att inte tala om den kritik som ständigt riktas mot statens invandrarverk. Visst finns det saker som behöver förändras och förbättras. Men det skulle inte skada med litet nyanser och urskillning i debatten. Vår flyktingpolitik diskuteras sällan i sin helhet, utan debattörerna väljer ofta ut en bit och ifrågasätter utan att vilja se helheten och utan att vilja se de ansträngningar som förekommer för att rätta till det som inte är bra. Någon positiv och konstruktiv kritik är det inte heller fråga om. Ett exempel är handläggningstiderna, som ofta varit föremål för diskussioner. Invandrarverket arbetar ständigt med att förkorta handläggningstiderna. Den nya utlänningslagen och invandrarverkets omorganisation var ett led i strävandena att få ner väntetiderna. Omorganisationen var avsedd för ett mottagande av ca 20 000 personer. Som alla vet ökade antalet asylsökande kraftigt hösten 1989, just när organisationen sjösattes, men det kan man knappast lasta vare sig regeringen eller invandrarverket för. Det är klart att den stora inströmningen av asylsökande påverkade vårt flyktingmottagande, och en stor del av arbetet och tiden gick åt att skaffa de asylsökande tak över huvudet. Kritikerna mot den nya lagen hävdade att lagen gjorde det omöjligt för asylsökande att komma till Sverige. Antalet asylsökande under 1990 låg på en hög nivå -- det var drygt 29 000. Det tyder också på att den nya utlänningslagen inte hindrar någon asylsökande att ta sig till Sverige. Att ett så stort antal asylsökande gjorde att det var omöjligt att hålla de korta handläggningstider som var planerade i den nya organisationen säger sig självt. Men detta har naturligtvis gett invandrarverket en erfarenhet som man kommer att ha nytta av i framtiden. Riksdagen har också vid olika tillfällen beviljat invandrarverket medel för att förkorta handläggningstiderna, senast nu i december med 62 milj.kr. Det finns också förslag på ytterligare förstärkningar av budgeten. Att detta inte ger resultat med en gång beror naturligtvis på att det tar sin tid att rekrytera och utbilda handläggare. Den senaste kvartalsrapporten från invandrarverket visar att den genomsnittliga handläggningstiden för första beslut nu är ca 4 månader. Det är naturligtvis en lång tid för den enskilde att vänta, och kravet är att tiden skall bli kortare. De flesta som får nej av invandrarverket överklagar till regeringen, och hos regeringen är väntetiden i dag ca 3 månader. Många som får avslag av regeringen utnyttjar den möjlighet som finns i lagen att lämna in en s.k. ny ansökan till invandrarverket. Den möjligheten var tänkt att användas i undantagsfall, dvs. om det under utredningstiden eller efter regeringens beslut hänt saker eller om nya fakta kommit fram. Men den används nu som regel i stället för som undantag. Därför är det inte helt korrekt när de asylsökande på förläggningarna säger att de inte fått besked fastän det gått ett år. Kommunerna kan nu ta emot flyktingarna snabbare än tidigare. Det gör att de som har uppehålls och arbetstillstånd snabbare borde kunna etablera sig i vårt svenska samhälle. Det är ju också tanken bakom den s.k. generalschablon som trädde i kraft den 1 januari i år. Kommunerna skall stimuleras till insatser för flyktingar. Genom de individuella introduktionsplaner som från årsskiftet skall upprättas för alla flyktingar får dessa en bättre möjlighet att klara sig i arbetslivet. Flera arbetsmarknadspolitiska insatser står till buds för flyktingarna. När de lär sig svenska ingår det bl.a. beredskapsarbete, arbetsplatsorientering, jobbsökaraktiviteter och andra utbildningsinsatser. För arbetsförmedlingens del handlar det bl.a. om planering av arbetsmarknadsservice, utbildning och arbete. När flyktingarna sedan går ut på den öppna arbetsmarknaden står de mycket bättre rustade att möta olika situationer. Bland invandrare och flyktingar finns det många välutbildade, som när de kommer till Sverige inte får ett arbete inom sitt område. Det är naturligtvis beklagligt. Vår strävan måste vara att erbjuda alla ett arbete som motsvarar deras utbildning. Fackförbunden kan här göra goda insatser. De initiativ som tagits av t.ex. SACO för att invandrare med akademiska meriter skall få jobb inom sitt område är lovvärda. Många landsting är också bra förebilder. Man har inom resp. län tagit reda på vilka som har sjukvårdsutbildning och sedan givit dessa undervisning i vad man kan kalla svenska yrkesspråket. Det har också visat sig att de som deltar i denna utbildning lärt sig även vardagssvenska snabbare. Sedan har de fått arbete inom vården. Det här kan man naturligtvis ta efter inom flera yrkesområden. En kortare handläggningstid och snabbare kommunplacering skulle också göra det möjligt att öka flyktingkvoten, något som vi alla eftersträvar. Jag tycker också att det finns anledning att påminna om att vår flyktingpolitik består av flera delar och inte enbart av vårt flyktingmottagande. En viktig del av vår flyktingpolitik är att arbeta förebyggande -- att arbeta aktivt i FN och andra organisationer för att försöka lösa konflikter så att flyktingsituationer inte uppstår och att arbeta för att respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthålls. En annan viktig del av vår flyktingpolitik är biståndet till flyktingar i tredje världen. Sverige ger ekonomiskt bistånd till bl.a. UNHCR. Som bidragsgivare är Sverige ett av de största länderna i förhållande till sin folkmängd. Men UNHCRs resurser är otillräckliga, och dess inkomster har i stort sett legat still sedan 1980, trots att antalet flyktingar fördubblats mellan 1980 och 1990. Det behövs en samordning inom FNs ram, en internationell dialog om flyktingproblemen, och det behövs konkreta förslag till lösningar. I det arbetet har Sverige en viktig uppgift. I Sverige utreder vi nu förutsättningarna för och en möjlig inriktning av en sammanhållen flykting och immigrationspolitik. Den idéskiss som finns används också av den arbetsgrupp som UNHCR tillsatt för att hitta varaktiga lösningar på flyktingfrågorna. Herr talman! Jag tycker alltså att det finns en hel del positivt att säga om vår svenska flyktingpolitik.

Herr talman! Vi tycks alla vara överens om att vi skall föra en generös flyktingpolitik. Fråga alla sex riksdagspartier, och du får samma svar. Men när vi kommer fram till den konkreta situationen upphör samstämmigheten. Alla som sysslar med flyktingar på nära håll märker gång på gång hur människor, både vuxna och barn, bryts ned. De hamnar på sjukhus för psykiska problem, får lugnande medel och mår allt sämre under sin väntetid. Vi vet också att vi har sänt tillbaka människor som satts i fängelse och t.o.m. utsatts för fönyad tortyr. Detta gäller inte enstaka fall, utan det har förekommit alltför ofta. Det är fruktansvärt att vi bedriver en flyktingpolitik som gör att flyktingarna mår ännu sämre efter väntetiden än de gjorde när de anlände till Sverige. Jag anser att praxis inte överensstämmer med lagens bokstav och anda. Att vi sedan har en bra invandrarpolitik för dem som har fått uppehållstillstånd och försöker lotsa ut invandrarna i arbete och ge dem bra språkkunskaper vill jag stryka under. Det finns naturligtvis saker som kan förbättras, men i stort sett är vår invandrarpolitik följsam och bra. Det finns nu också planer på att man skall lägga upp ett särskilt program för varje flykting, och det kan utvecklas till en mycket fin invandrarpolitik. Däremot ställer vi oss mycket tveksamma till den asylpolitik som vi i dag bedriver. Den har hårdnat ytterligare under det senaste året. Jag tänker t.ex. på den retroaktiva lagstiftningen.

Herr talman! Jag förstår om Maud Björnemalm tycker att det är jobbigt att ständigt få kritik när det gäller flyktingpolitiken. Men kritiken kommer inte bara från mig utan även från många andra, inte bara här i riksdagen utan från olika delar av samhället, bland dem säkerligen många som jag tror är allmänt respekterade i samhället för sin kunnighet och saklighet på området. Finns det inget positivt i flyktingpolitiken, undrar Maud Björnemalm. Självfallet finns det en del positiva saker och också en hel del där folkpartiet liberalerna har varit glada över framstegen. Jag tänker på det nya mottagningssystem som vi hoppas kan ge kommunerna en möjlighet att slussa ut flyktingarna fortare i arbete och en del andra saker som har skett. Men det är bara så förtvivlat svårt att vara så nyanserad som Maud Björnemalm efterlyser när vi lever i en verklighet som präglas av utomordentligt dramatiska beslut. Jag tänker på beslutet från den 13 december, som innebär att Sverige mot ungefär 85 % tidigare. Det är så förtvivlat svårt att vara nyanserad i en så oerhört hård verklighet, där det ständigt kommer nya dråpslag mot skyddsbehövande flyktingar som söker sig till Sverige. Maud Björnemalm tyckte att vi som är kritiska inte vill se helheten. Men det är just helheten som jag är bekymrad över. Den nya utlänningslagen hindrar inte någon från att ta sig till Sverige, säger Maud Björnemalm. Och det låter ju mycket trevligt. Jag kanske inte är lika segerviss, men jag noterar ändå att socialdemokraterna och även de flyktingmottagande myndigheterna måtte bli besvikna över att den nya flyktinglagen inte lyckades hindra fler människor att ta sig till Sverige, eftersom invandrarverket, som Maud Björnemalm påpekade, ju planerade för 20 000 flyktingar, alltså 10 000 färre än det blev. Så nog måtte man från regeringens sida vara en aning besviken över att dessa prognoser inte höll trots lagen. Solidaritet är något som är vackert att diskutera och att lyssna till men som inte finns i verkligheten när det gäller flyktingarna i Sverige, åtminstone inte i tillräcklig utsträckning. Solidaritet i socialdemokratisk tappning innebär att de factoflyktingar inte har någon laglig rätt att få skydd i Sverige. Den gäller endast de flyktingar som har särskilt starka skyddsbehov. Det räcker inte med skyddsbehov, det räcker inte med starka skyddsbehov, utan flyktingarna måste ha särskilt starka skyddsbehov för att få stanna i Sverige. Tidigare fanns det en lag som skydd för deras rättigheter. Solidaritet i socialdemokratisk tappning innebär också att asylsökande dumpas till det fattiga Polen i strid mot de internationella regler som vi har skrivit under och den innebär också att man tar 700 milj.kr. från biståndet för att finansiera den svenska flyktingmottagningen. Det är i varje fall inte liberal solidaritet.